Herr talman! Om jag skulle lova att man i den s.k. grå zonen skulle ge samma villkor för etablering som i det inre stödområdet, skulle det innebära att jag skulle bryta mot de riktlinjer som riksdagen utfärdat. Självfallet måste de riktlinjer som riksdagen har antagit för regionalpolitiken vara de vägledande. Dock vill jag säga att vi på allt sätt skall stödja de projekt som kan komma att aktualiseras inom Ljusnarsbergs kommun =— inom de ramar för regionalpolitiken som finns uppdragna. Men det finns ganska goda möjligheter att den vägen stödja företag. De problem vi möter nu är att det tyvärr är rätt tunnsått med seriösa, utvecklingsdugliga projekt. Det gäller inte bara Ljusnarsbergs kommun. Det gäller tyvärr hela vårt land. Därför har vi sagt i ett underhandsbesked till AB Statsgruvor att vi, när man nu planerar en utökning av verksamheten vid Yxsjöbergs gruva, är beredda att stödja dem i dessa strävanden. Jag kan avslutningsvis säga: Om kommunen, företag eller enskilda personer presenterar andra projekt för oss skall vi lämna allt det stöd som är möjligt.
Herr talman! Jag får ganska positiva löften av industriministern, men jag är rädd att han lovar runt och håller tunt. Vi är i kommunen mycket oroliga, inte bara på grund av de nedläggningar som gjorts utan också för de industrier vi har. Vi vet att det pågår en utredning angående specialstålverken i Bergslagen. Där har vi kommunens största industri, Bångbroverken med ca 400 anställda, 15 som vi är oroliga för. Industriministern nämnde Yxsjöbergs gruvor. Där har man också betydande lönsamhetssvårigheter. Vi behöver inte bara välvilja utan konkreta åtgärder.

Herr talman! Karin Flodström har — med hänvisning till att de industriföretag i Örebro län som drabbades av skador vid vårflodskatastrofen våren 1977 hos industridepartementet har begärt att få ersättning härför — frågat mig vilka möjligheter de översvämningsdrabbade industrierna har att snabbt få begärd ersättning. Frågan om ersättning till de översvämningsdrabbade företagen i främst Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län övervägs nu inom regeringskansliet. De sammanlagda ersättningsanspråken från de ca 50 företag, som enligt vad som nu är känt är berörda, uppgår till 15-20 milj.kr. Ersättning har begärts för egendomsskador och produktionsbortfall samt för kostnader för skyddsarbeten och deltagande i kommunernas räddningstjänst m.m. Regeringens ställningstaganden till dessa ersättningsfrågor bör såvitt jag nu kan bedöma kunna vara klara före årets utgång. Jag är inte beredd att nu uttala mig om möjligheterna för de enskilda företagen att få ersättning över statsbudgeten. Allmänt vill jag dock framhålla att enligt av riksdagen godtagna och hittills tillämpade principer skall ersättningsanspråk från juridiska personer för skador i samband med naturkatastrofer bedömas mycket restriktivt.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret också på denna fråga. Den vårflodskatastrof som drabbade Bergslagen har blivit en dyrbar historia. Man har delvis ersatt egnahemsägare och fritidsboende, och på jordbrukssidan och kommunsidan pågår överläggningar. Men för industrins del kvarstår problemen. Totalt är det 27 företag i Örebro län som kräver ersättning för skador och produktionsbortfall, orsakade av översvämningen, till ett sammanlagt belopp av drygt 6,5 milj.kr. Dessa företags räddningsinsatser var givetvis i första hand inriktade på att minska skadorna på de egna anläggningarna, men de gjorde också betydande insatser för att minska skadeverkningarna för nedströms liggande anläggningar och bebyggelse. Det arbetet måste betraktas som mycket värdefullt, då man på det sättet räddade stora områden från en ännu större katastrof. Flera av dessa företag dras nu med ekonomiska = Nr 17 problem och ligger i kommuner med stora sysselsättningssvårigheter. Torsdagen den Det är därför synnerligen angeläget att företagen får rimliga ersättningar 27 oktober 1977 för de skador som uppstod och för det skyddsarbete som utfördes. Stat Jag vet att man från Örebro län har uppvaktat industriministern, in — Om åtgärder för att formerat om problemen och även visat en film om översvämningarna = trygga sysselsättvid Frövifors bruk. Såväl länsmyndigheterna som berörda industrier vän — ningen vid Magna tar nu otåligt på besked från industridepartementet och väntar sig er — Konfektion i sättning för vårflodsöversvämningarna. Uddevalla Enligt industriministerns svar skall ersättningsanspråk från juridiska personer för skador i samband med naturkatastrofer bedömas mycket restriktivt. Lyckligtvis är vi i vårt land oftast förskonade från naturkatastrofer, och därför borde statsmakterna kunna vara generösa när sådana inträffar.

Herr talman! Lennart Nilsson har frågat mig om jag anser det samhällsekonomiskt motiverat att lägga ner Magna Konfektion i Uddevalla och om vilka åtgärder jag kommer att vidta för att trygga sysselsättningen för de anställda. Magna har trots omfattande statligt stöd i olika former tvingats träda i konkurs dels sommaren 1976, dels nu på nytt sommaren 1977. Förutsättningarna att framöver få verksamheten lönsam med oförändrad verksamhetsinriktning måste nu bedömas som svagare än tidigare. En ansökan av Magna om statlig garanti för nya banklån på 3,5 milj.kr. har avslagits av industriverket. Besvär över industriverkets beslut har anförts hos regeringen. Ärendet bereds f. n. inom industridepartementet. Jag anser inte att samhällsekonomiska skäl kan åberopas för att under alla omständigheter och i varje enskilt fall hålla en företagsekonomiskt olönsam verksamhet i gång med statliga subventioner. Stödåtgärderna kan nämligen i rådande marknadsläge för konfektionsindustrin få svåra negativa följder för andra företag med bättre allmänna förutsättningar att hävda sig. Samhällets intresse av att verksamheten hålls uppe i sådana företag kan vara väl så starkt som då det gäller Magna. Vi utreder nu inom industridepartementet förutsättningarna för att trots allt finna en bas för fortsatt verksamhet inom Magna men på en lägre nivå och med produktionsstart under våren 1978.

Herr talman! Eftersom Lennart Nilsson av familjeskäl inte kan ta emot svaret har det fallit på min lott att göra det. Jag tackar statsrådet för svaret, men det var inte det svar som jag hade hoppats på. Magna Konfektion övertogs i ett krisläge av personalen som därigenom ville rädda sina jobb. Magna Konfektion gick alltså i konkurs i somras, därför att företaget inte fick ett statligt stöd på 1,5 milj.kr., som förutvarande arbetsmarknadsministern Ingemund Bengtsson hade lovat. Kommunen var med och satsade pengar för konsulter som skulle gå igenom hur verksamheten på Magna skulle kunna fortsättas. De kom fram till att om antalet anställda minskades till ungefär 50 skulle det gå att klara upp det hela. Industriverket har sagt nej; det menade bl.a. att aktiekapitalet var för litet. Frågan ligger alltså nu hos regeringen. Så länge regeringen inte ställer upp får man inga krediter. Jag kan inte se det som annat än helt tokigt att lägga ned detta företag medan den stora diskussionen om hela tekobranschen pågår. Man måste fråga sig om det är samhällsekonomiskt riktigt att göra det. Vad kommer det att kosta i arbetslöshetsunderstöd och andra utgifter för hela denna personal? Men det gäller inte bara pengar — allt annat som en arbetslöshet innebär av nedbrytande karaktär måste också tas med i bilden. Uddevalla har av hävd varit något av en tekostad. Där har länge funnits två stora tekoindustrier. Den ena är nu helt borta, den andra har krympt till ett minimum. Och nu skall alltså det lilla Magna också upphöra. Detta är allvarligt inte bara för Uddevalla kommun utan för hela länet som är hårt drabbat. Den 23 oktober läste jag i tidningen ett referat från AMS, som säger att Göteborgs och Bohus län toppar listan med 2 200 uppsägningshotade människor. Det gäller alltså hela Bohuslän, varav Uddevalla dock är en betydande del. Att beskedet dröjt så länge har också medfört att stora chanser gått ifrån Magna. Jag är utomordentligt besviken över det svar jag fått och som jag nu måste vidarebefordra till Lennart Nilsson och även till dem som arbetar på Magna. Bitterheten är oerhört stor i facket och bland alla dem som arbetar i företaget. Industriministern säger att stödåtgärder kan få svåra negativa följder för andra företag med bättre allmänna förutsättningar. Såvitt jag förstår skulle det innebära att Magna var konkurrenskraftigt och att det sålunda skulle vara befogat att hålla verksamheten uppe. Jag kan inte finna någon logik i detta.
Herr talman! Får jag först säga, med anledning av vad Tyra Johansson sade om att hon nu måste vidarebefordra detta besked till de anställda vid Magna, att industridepartementet står i mycket nära kontakt med de anställda vid och ledningen för Magna, eftersom vi är inbegripna i ett arbete på att försöka rekonstruera företaget och hitta en ny kon = Nr 17 struktiv bas för dess framtid. Torsdagen den Sedan har Tyra Johansson råkat ut för ett litet missförstånd när hon 27 oktober 1977 säger att företaget gjorde konkurs i somras därför att man inte fick det stöd som den förra regeringen utlovade. Att företaget gjorde konkurs Om åtgärder för att berodde på att det med den produktion det hade inte hade ekonomiska = trygga sysselsätt möjligheter att överleva. I den arsenal av instrument som vi har för — ningen vid Magna att klara sysselsättningen finns ingen direkt subventionsform. Riksdagen — Konfektion i har inte gett regeringen det instrumentet för sådana här fall. Vad frågan — Uddevalla kan de inte ges till företag som är likvidationsskyldiga, och det var Magna. Om den gamla regeringen gett ett sådant löfte, så skulle det ha stått i strid mot de regler som gäller för denna typ av långivning. Det är väl ändå riksdagens mening att regeringen skall tillämpa de grundsatser för industripolitiken som man har antagit.
Herr talman! Hade man gått in litet tidigare och hjälpt det här företaget, skulle det ha befunnit sig i en helt annan situation än vad det i dag gör. Ett sådant här företag måste vara ute i mycket god tid med sina kollektioner. Såvitt jag förstår har Magna nu helt missat chansen att klara vårkollektionen. Man har alltså helt enkelt slagit undan benen för företaget — det kan inte klara detta arbete på ett rimligt sätt. Oron är alltså oerhört stor. Jag är glad att höra att det förekommer nära kontakter mellan departementet och företaget. Men det räcker ju inte med kontakter, utan de måste leda till någonting, och framför allt måste det ske någonting snabbt. Jag vill än en gång understryka att man känner stor bitterhet i Magna, inte minst inom facket, just därför att frågan har förhalats så oerhört.
Herr talman! Jag vill bestämt protestera mot omdömet att ärendet har förhalats. Det kom för någon vecka sedan på industridepartementets bord. Att industriverket, som är ansvarigt för strukturåtgärderna i branschen, behöver tid för att analysera företagets situation och bereda ärendet kan ingen rimligen anklaga industriverket för.

Herr talman! Bonnie Bernström har frågat chefen för budgetdepartementet vilka åtgärder han avser att vidta för att hindra könsdiskriminerande platsannonsering av statliga företag. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Jag beklagar att annonser av det slag som anges i frågan förekommer, men jag har ingen formell möjlighet att styra de statliga aktiebolagen i dessa frågor. Jag vill f. ö. påpeka att staten inte äger aktiemajoriteten i Svenska AB Navigator. Jag förutsätter att det inträffade var en enstaka händelse.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. I början på oktober kunde man finna en platsannons i tidningarna, i vilken Svenska Navigator AB sökte en kontorsvärdinna. Arbetsuppgifterna bestod bl.a. av att koka kaffe vid sammanträden, beställa papper, tallrikar, bestick och mat, göra smörgåsar, köra ut på stan och uträtta ärenden, sätta in papper och hjälpa till med kopiering. Med titeln kontorsvärdinna vänder sig företaget uteslutande till kvinnor. Platsannonsen är direkt könsdiskriminerande. Män är uteslutna från att söka. Detta står i direkt motsats till samhällets allmänna mål: jämställdhet mellan kvinnor och män. Både tyvärr och lyckligtvis är det sällan man ser sådana här klara fall av könsdiskriminering i annonser. Jag säger tyvärr, därför att könsdiskriminering alltför ofta är en skuggboxning. En könsneutral annons förhindrar inte att företaget har för avsikt att enbart anställa kvinnor på ett jobb med samma arbetsuppgifter eller att kvinnor i alltför stor utsträckning används till att sköta markservice åt männen också på jobbet. Jag hoppas att förslaget om en lag mot könsdiskriminering kommer att innebära att även män får lära sig att ta vara på sig själva. Det svar som industriministern har lämnat mig är något magert. Jag vet inte om vi här skall diskutera huruvida Svenska Navigator AB är ett statligt företag eller inte. I vilket fall som helst är dess aktieägare statliga företag. Därmed kan man väl ändå säga att staten har ett indirekt avgörande inflytande. Jag hade hoppats att industriministern något mer skulle beklaga att könsdiskriminering förekommer på arbetsmarknaden och att han åtminstone något skulle upplysa om vilken effekt den lag om könsdiskrimnering som nu är under utarbetande kunde ha haft i detta fall.

Herr talman! Jag ber att få börja med vad som kan betecknas såsom en fotnot. Aldrig tidigare i modern tid har väl regeringen i inledningsskedet av en allmänpolitisk debatt företrätts av så många statsråd som denna gång. Under de första sex timmarna i går talade sex statsråd. Det kan vara förklarligt att de olika partierna i en samlingsregering vill, som det heter, profilera sig, men var det verkligen nödvändigt med så många profiler så tätt inpå varandra? Trots att vi har träffat en överenskommelse, där vi justerat riksdagens debattregler — jag var själv med om denna överenskommelse — måste vi från socialdemokratiskt håll anmäla vårt missnöje. Riksdagens debattregler är givetvis utformade med utgångspunkt i att vi har en regering, som företräds av sin statsminister, vilken möter oppositionsledarna. Sedan dyker fackministrarna upp undan för undan här och var, när deras frågor aktualiseras eller de själva aktualiserar dem. Det kan inte vara rimligt att regeringen företräds av tre ledamöter, som maximalt utnyttjar de rättigheter statsråden har enligt debattreglerna. Den rimliga ståndpunkt vi har är att man skall varva: varannan företrädare för regeringen och varannan för oppositionen. Herr talman! Vi möter en stor oro ute i landet. Den ekonomiska situationen med hotande arbetslöshet bekymrar människorna, och den faktiska ungdomsarbetslösheten är ett allvarligt problem. Den som inte har märkt denna oro ute i landet har avskärmat sig från verkligheten. Nu har ingen från oppositionshåll förnekat att praktiskt taget hela västvärlden har stora ekonomiska bekymmer med en enorm arbetslöshet. Den internationella konjunkturens verkningar hade även vi fått känna av i regeringsställning. Däremot hade vi motverkat dess negativa verkningar på ett annat sätt än vad regeringen gjort och gör. I många länder har regeringarna ett svagt parlamentariskt underlag, och det är ett skäl till att de är i viss mån handlingsförlamade. Hos oss har de borgerliga en jämförelsevis stor majoritet i riksdagen, och de kan ju bara hindras av inbördes oenighet. Som sagts, i hela den västliga världen är situationen mycket besvärlig med en enorm arbetslöshet. Arbetslösheten ser inte heller ut att avta. Det är främst ungdomarna som har råkat illa ut. Man behöver inte orda om allvaret i detta. Våra statistiska arbetslöshetssiffror är fortfarande jämförelsevis låga. Regeringen fullföljer den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Skillnaden är att flera personer nu är i arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete än under vår regeringstid. Men det hör inte samman med, som man vill göra troligt, att vi var ovilliga att satsa på sådana åtgärder. Sysselsättningsläget var helt enkelt bättre. Behovet av åtgärder var mindre än nu. Det är givetvis behovet som skall avgöra vilka arbetsmarknadspolitiska insatser som skall sättas in och omfattningen av dem. Ytterligare en kommentar. På vår tid räknade de borgerliga alltid in som arbetslösa alla dem som var i beredskapsarbete eller arbetsmarknadsutbildning. Hur många gånger fick vi inte höra från denna talarstol och från alla andra talarstolar i landet av de borgerliga att vi friserade arbetslöshetssiffrorna. De som var sysselsatta i beredskapsarbete och de som omskolades hade ju inget riktigt jobb! Det gläder mig ofantligt att vi i framtiden slipper höra det talet. Det råder inget tvivel om att våra vänner i regeringen under tiden i kanslihuset har lärt sig nyttiga läxor. Kontakten med verkligheten har varit brutal. Tag t.ex. arbetsmarknadsministerns långa utläggning i går med mycket frän polemik mot dem som betraktar människor i beredskapsarbete eller arbetsmarknadsutbildning som arbetslösa. Allt det han sade var riktigt. Frågan var bara: Vem polemiserade han emot? Det kan ju inte vara mot oss i oppositionen. Ekonomiministern anförde, och det gjorde han med glädje och stolthet, att ”under året har i genomsnitt 160 000 personer, närmare 4 96 av arbetskraften, fått sysselsättning genom olika åtgärder”. Märk väl ”fått sysselsättning”, och med ”åtgärder” avsåg han just beredskapsarbete och utbildning. Det är en i sanning välgörande omvändning. Så sent som förra året, strax före valet, vidhöll moderaterna att de personer som var i beredskapsarbete eller utbildning eller arbetade för lageruppbyggnad var dolt arbetslösa eller, som man sade, ”absorberat arbetslösa”. Man sade här i riksdagen att om en internationell jämförelse skall vara meningsfull måste man i den officiella statistiken ta hänsyn till de absorberat arbetslösa. Då är vår arbetslöshet 5 96, och det är ingenting att skryta med. Jag kan inte finna att den nuvarande arbetsmarknadsministern Ahlmark vid den tiden reagerade nämnvärt mot moderaternas uppfattning. Men, som sagt, det gläder oss att vi i framtiden slipper höra den argumenteringen från något borgerligt håll. Jag sade nyss att den statistiska arbetslösheten är låg. Men det verkligt allvarliga är ju att andelen ungdomar bland de arbetslösa har ökat kraftigt. Det betyder att de åtgärder som har vidtagits inte varit tillräckliga. Arbetsmarknadspolitiken kan inte ensam klara detta. Arbetsmarknadsmi nistern måste få hjälp av den ekonomiska politiken och näringspolitiken, och det fordrar ett samlat grepp. Det är, herr talman, regeringens uppgift att ingjuta förtröstan, skapa framtidstro hos näringslivet. I en ekonomiskt brydsam situation gäller det att uppehålla framtidstron. Utan framtidstro blir vi akterseglade lika säkert som segelbåten Sverige. Jag hade under några veckor tillfälle att följa den politiska debatten i USA. Carteradministrationens företrädare uppmanade näringslivet att lyfta blicken mot framtiden. De svårigheter vi upplever är tillfälliga. Tillfälligheten kan bli ganska lång, men man måste förbereda sig för framtiden. Hur beter sig då vår regering i denna brydsamma situation? Inger den näringslivet mod och förtröstan? Sprider den framtidstro? Den har ett ganska rejält parlamentariskt underlag. Skapar detta underlag den stabilitet som behövs? När fick näringslivet uppmaningar att rikta blickarna mot framtiden? Nej, här mumlar man nu i stället om folkomröstning, om nyval, därför att den valda regeringen, trots majoritet i riksdagen, riskerar att inte kunna komma sams i en för landet och näringslivet avgörande fråga. Det verkar av annonser i dagspressen som om det största regeringspartiet redan börjat valkampanjen. Detta är inte speciellt ägnat att sätta fart på ekonomin inom näringslivet. En sak som inger allvarliga bekymmer är att man inte lyckats skapa arbeten åt ungdomarna. När mer än 40 000 unga människor är utan jobb, är ordet misslyckande på sin plats. Då de nuvarande regeringspartierna var i opposition, var ungdomsarbetslösheten avsevärt lägre än i dag. Förra året utförde man verkliga indignationsnummer i riksdagen. Folkpartiledaren såg läget så allvarligt att han måste fråga statsministern — inte arbetsmarknadsministern — vad regeringen avsåg att göra för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Då knep man applåder genom att frimodigt slunga ut: Vad som nu behövs är inte nya utredningar eller konferenser. Ord hjälper inte de unga människor som just nu går arbetslösa. De måste få handfast hjälp till meningsfulla arbetsuppgifter. Så lät det i mars förra året, då vi hade 20 000 unga arbetslösa. Lösningen hette ungdomsgaranti. Sällan har arbetslösheten varit värre än nu för unga människor, och vi har en svår vinter framför oss. Varför dröjer den här ungdomsgarantin? Det är ju 40 000 unga som väntar på den. Och vi skall komma ihåg att just den omständigheten att företagen har tusentals av sina anställda i utbildning betyder att man kan öra produktionen avsevärt utan att behöva nyanställa någon. Det innebär att man måste ta väldiga krafttag och ge stimulans för att få in ungdomar i industrin. Vi skall från vårt håll inte hemfalla åt samma lättsinniga argumentering som den dåvarande oppositionen. Vi känner av erfarenhet till hurudan verkligheten är. Vi vet att problemen är svåra att lösa. Och det blir san nerligen inte lättare att göra det i vinter. Men vi har en del uppslag. Vi har haft ett stort rådslag, där vi ägnade stor uppmärksamhet åt ungdomsarbetslösheten. Där framfördes många goda idéer. Likaså har vårt ungdomsförbund fört fram flera förslag. Många av dem är sådana som arbetsmarknadsstyrelsen för sin del också har fört fram. Allt detta är avsett att ge ungdomarna en chans. Mot den bakgrunden var det beklagligt att regeringen inte tog vår utsträckta hand, när vi föreslog en kommission där även oppositionen skulle kunna vara med och hjälpa till att reda upp denna viktiga fråga. Herr talman! Det förekommer alltför ofta att man skyller ungdomsarbetslösheten på våra trygghetslagar. Vi har alltid tillbakavisat det talet. Om det vore sant skulle ett land som exempelvis Amerikas förenta stater inte ha någon ungdomsarbetslöshet, eftersom man där inte har några trygghetslagar. Hur kan det då komma sig att man i Amerika har en enorm ungdomsarbetslöshet? Den statistiska arbetslösheten för färgade ungdomar i New York är 40 96. Alla undersökningar ger vid handen att företag anställer folk när det behövs. Just nu när tiotusentals anställda genomgår utbildning i företagen anställer man inte någon som saknar yrkesutbildning — för så vitt inte samhället ger stimulans. Trygghetslagarna har haft goda effekter på arbetsmarknaden. Det har vi framhållit här många gånger. Jag behöver inte utveckla den saken vidare. Här gäller det att en gång för alla ta död på föreställningen att trygghetslagarna har medverkat till ungdomsarbetslösheten. Och det vore bra om arbetsmarknadsministern eller någon annan företrädare för regeringspartierna där ville ge besked och klart säga ut att den tillkallade utredningen inte har kommit till för att tillmötesgå de högljudda krav på att försämra lagarna som har framförts från företagarhåll. Herr talman! Steget från de frågor som jag här har uppehållit mig vid och till neutronbomben är långt. Men jag slutar ändå med att ta det steget. I dag sitter världens skarpaste hjärnor och grubblar över hur man skall få fram ännu effektivare vapen att förgöra människorna med. Astronomiska belopp satsas årligen på kärnvapen och andra avskyvärda mordredskap. Nu har man hittat på en raffinerad variant: neutronbomben. Mot den bör vi demonstrera vår avsky. Vi har fått lära oss att bomben fungerar så att den dödar människorna men åstadkommer ringa skada på egendom. En angripare kan därför efter kort tid forsla bort alla lik och omedelbart börja utnyttja produktionsapparaten, kommunikationerna etc. Glädjande nog har regeringen i FN förklarat att neutronbomben är oacceptabel för oss. Jag utgår från att regeringen fullföljer frågan, så att neutronbomben fördöms i någon resolution under årets FN-session. Motstånd mot bomben reses nu från många håll. Det är nu man skall protestera. Snart blir det för sent.

Herr talman! Jag måste säga att jag blev litet överraskad när Ingemund Bengtsson i sitt inlägg här som jag uppfattade det tog upp en strid om ungdomssysselsättningen, i ett läge då, som han själv sade, den internationella konjunkturen är sämre än kanske någon gång under efterkrigstiden. Ingemund Bengtsson sade också klart ut att situationen i länderna runt omkring oss är utomordentligt besvärlig och att arbetslösheten där ligger mångdubbelt högre än i Sverige. Här i landet har vi kunnat hålla arbetslösheten nere på låg nivå därför att den regering som nu sitter har satsat så kraftfullt och effektivt just på arbetsmarknadspolitiken. Beträffande ungdomssysselsättningen tog faktiskt Ingemund Bengtsson ordet skandal i sin mun. Jag tycker att det var ett klart övertramp med tanke på den rad av åtgärder som vidtagits just för att förverkliga den tanke som vi i folkpartiet förfäktat under många år, nämligen att garantera ungdomar sysselsättning, praktik eller utbildning.

Jag delar helt Ingemund Bengtssons uppfattning att arbetsmarknadspolitiken måste ha ett stöd i den ekonomiska politiken. Men jag undrar hur det skulle ha blivit om den socialdemokratiska ekonomiska politiken hade förts. Hur hade man kunnat få en bättre situation på arbetsmarknaden, om man hade höjt löneskatten med ytterligare en procent i början av året, vägrat att förbättra kostnadssituationen för näringslivet som vi nu gör genom att sänka löneskatten, och om man inte gjort sig fri från valutasamarbetet i ormen och devalverat? Hade detta på något sätt stärkt svenskt näringsliv, och hade det på något sätt förbättrat arbetssituationen för de äldre, för de personer som är i aktiv ålder eller för ungdomarna? Svaret på den frågan, herr Bengtsson, är ett klart nej. Det hade blivit en ännu större arbetslöshet med er ekonomiska politik.

Herr talman! Låt mig först säga att jag aldrig använt ordet skandal. Herr Wirtén har lyssnat dåligt. Jag sade att förekomsten av 40 000 arbetslösa ungdomar måste betecknas som ett misslyckande. Anser herr Wirtén att 40 000 arbetslösa innebär en lyckad utveckling, är det rätt meningslöst att vi diskuterar frågan. Det är ett misslyckande att 40 000 unga människor går arbetslösa, och det hade det varit vilken regering som än suttit vid makten. Vi tar ingen strid om ungdomsarbetslösheten. Vi vill ju medverka till att minska denna, och vi är beredda att hjälpa till. Det är fel att säga att vi tar strid, men vi vill påpeka, att när vi hade regeringsansvaret och ungdomsarbetslösheten var mycket lägre, stod folkpartisterna här och talade om att ord inte hjälper de unga och inte heller detta att ungdomsarbetslösheten är högre utomlands osv. Jag ville bara framhålla att kontakten med verkligheten är besvärlig. Det är vad folkpartiet har fått uppleva i regeringsställning. Sedan några ord om den ekonomiska politiken. Under hela gårdagen och vid flera ekonomiska debatter har den politik vi företrätt diskuterats. Man har diskuterat våra förslag, förslag som inte har genomförts, därför att man röstat på de borgerliga förslagen. Vår politik har därför under det här året inte kunnat prövas. Men tillåt mig att säga en sak med anledning av herr Wirténs tal om den politik som vi förde. Det var rätt intressant att under hela valrörelsen uppleva folkpartiets påståenden om att den ekonomiska politik som hade förts de senaste tre åren och som hade lett till så gynnsamma resultat — en mycket låg arbetslöshet och en rätt hygglig inflationstakt jämfört med läget i andra länder — var ett resultat av centerns och folkpartiets arbete. Dessa partier hade tvingat Sträng att hoppa från tuva till tuva. Det var alltså folkpartiets och centerns ekonomiska politik som vi hade fört i det här landet. Hur kan man sedan helt plötsligt börja tala om att det egentligen var en mycket dålig ekonomisk politik som vi förde? Sedan en fråga, herr Wirtén: Hur många jobb har devalveringen gett våra ungdomar? Det är många som är intresserade av svaret på den frågan.

Herr talman! Det är helt uppenbart att konsekvensen om vi inte kommer till rätta med huvudproblemet i svensk ekonomi, nämligen att vi har förlorat marknadsandelar på grund av det höga kostnadsläget, blir en ökad arbetslöshet. Och den slår kanske särskilt hårt mot ungdomarna, eftersom vi i dag kan konstatera att uppemot hälften av de 83 000 arbetslösa just nu är ungdomar. De är alltså den mest utsatta gruppen på vår arbetsmarknad i nuvarande läge. Därför är det ett huvudmål att göra vårt näringsliv konkurrenskraftigt gentemot omvärlden igen, och de beslut som jag redovisade tidigare, bl.a. devalveringen som Ingemund Bengtsson frågade om, är åtgärder i den riktningen. Vad vill Ingemund Bengtsson göra för att rätta till vår kostnadssituation? Då det gäller ungdomsarbetslösheten fick vi här veta att vad socialdemokraterna ville göra var att tillsätta en kommission, som skulle resonera om dessa frågor. Jag kan inte förstå varför inte Ingemund Bengtsson hellre från denna talarstol redovisade vilka vidunderligt fina förslag ni hade på ert rådslag. Det finns väl inget skäl att hemlighålla dem. Låt oss få höra vad ni konkret rekommenderar, inte bara förslag till hur man skall resonera om frågan! Ingemund Bengtsson frågar också om den utredning som har tillsatts för att se över trygghetslagarna. Ett av syftena med denna översyn är att med bevarad trygghet försöka göra lagen mera flexibel och anpassningsbar för ungdomar och andra som försöker att komma in på arbetsmarknaden. Varken Ingemund Bengtsson eller jag kan svära på att det går att göra några radikala förbättringar med bevarande av tryggheten. Det är det som skall undersökas i utredningen. Vi har fått rader av påpekanden om att arbetsgivare inte vill anställa ungdomar, handikappade och andra därför att trygghetslagarna sägs vara ett hinder. Är det så skall vi försöka rätta till det. Låt mig påpeka allra sist, Ingemund Bengtsson, att det när riksdagen antog trygghetslagarna förelåg en mycket bred majoritet för att man efter en tid — och det har nu gått tre år — skulle göra en översyn av denna lagstiftning och undersöka om resultatet blivit sådant som både Ingemund Bengtsson och jag då hoppades på. Om erfarenheterna visar att det finns skäl att ta upp denna fråga igen, får lagstiftningen inte vara så helig - även om Ingemund Bengtsson var den som lade fram förslaget till den — att man inte kan göra en översyn.

Herr talman! Jag har ingenting att invända emot att man ser över reformer som vi har genomfört. Det var inte det min fråga avsåg. Min fråga gällde om man tänkte tillmötesgå de högljudda krav som från företagsamheten har rests på att försämra trygghetslagarna för de anställda. Jag tycker det är riktigt att man tar reda på om reformen fyller det syfte som vi hade med den, nämligen att åt de anställda ge en rejäl trygghet. Jag sade i mitt anförande att den statistiska arbetslösheten är jämförelsevis låg, och det är bra. Men det allvarliga är ju att andelen ungdomar bland de arbetslösa ökar och ökar. Jag tog mig friheten redan i somras att varna regeringen för detta. Jag sade att den arbetsmarknadspolitik som ni för är bra, men den kommer att innebära — även om ni lyckas hålla arbetslösheten på samma nivå som vi gjorde — att andelen ungdomar ökar, om ni inte gör något speciellt. Det hade funnits tillfälle till sådana arbetsmarknadspolitiska åtgärder, så att vi hade sluppit den nuvarande höga arbetslösheten bland ungdomarna. Vidare frågar herr Wirtén vad vi har för konkreta lösningar. Jag sade att det här är en svår fråga. Vi upprepar inte den tidigare oppositionens metod att bara stå och slänga ur sig att så här enkelt kan man lösa de här problemen. Nej, jag har en hel lista på konkreta förslag och åtgärder som framkom under rådslaget. Dessutom är det väl inte obekant för herr Wirtén att sysselsättningsutredningen har lämnat ett bastant förslag till åtgärder. De förslagen är vi beredda att stödja. Jag tycker inte det finns anledning att läsa upp alla de förslag som har kommit fram. T. o. m. förslaget om ungdomsgaranti, som folkpartiet ansåg sig ha färdigt, har ju nu — som Olof Palme riktigt påpekat — sänts ut till några remissinstanser, dvs. man remitterar ut sina vallöften till länsstyrelserna. Men svaret på frågan, herr Wirtén, är: Titta på sysselsättningsutredningens alla förslag. Vi stöder flertalet av dem. Jag är beredd att överlämna en lång PM med alla de förslag som har framkommit från vårt storrådslag. Den promemorian skall också herr Ahlmark få. Han kan hämta stor glädje och mycken näring ur de förslagen, i syfte att komma till rätta med det mycket allvarliga problem som ungdomsarbetslösheten innebär.

Herr talman! Jag vill här ägna några minuter åt den konsumtionsutbildning som landstingskommunala gymnasieskolor bedriver. Det gäller bättre meritvärdering för vidare utbildning, och det gäller upplysning om den kursverksamhet som bedrivs vid skolorna. Lanthushållsskolorna, som grundades 1912, är alla internatskolor, de finns över hela landet och är f. n. 35 stycken. Sedan höstterminen 1971 ingår deras utbildning i gymnasieskolan som specialkurser för konsumtionsutbildnin.g. Dessa utbildningar är till övervägande del organiserade som enoch tvåtermins specialkurser. Rekryteringen sker från olika åldersgrupper. Många ungdomar har genom dessa kurser fått värdefulla förkunskaper och meriter för vidare utbildning. Utbildningen har också anpassats till nya krav och behov och erbjuder ett innehåll som är väl avvägt med tanke på att eleverna kommer från alla grupper i samhället. Vilka är det då som söker sig till dessa skolor? En del ungdomar, som kanske vill stanna upp därför att de är tveksamma inför sitt yrkesval, söker sig till den utbildning som skolorna ger. De vet att de i skolorna får en meningsfylld utbildning, vilken livsuppgift de än kommer att välja. I kurserna ges undervisning om kost och bostad, kläder, barnavård, arbetsorganisation och arbetsteknik samt grundläggande kunskaper för arbetsuppgifter i såväl hem och hushåll som serviceoch produktionsyrken. Men som det är i dag blir många som besöker skolorna besvikna över att kurserna inte alltid ger meriter för vidare utbildning. Det är angeläget att en ändring kommer till stånd snarast, så att den konsumtionsutbildning som förmedlas vid de landstingskommunala gymnasieskolorna meritvärderas vid fortsatt utbildning, bl.a. till vårdyrkesutbildning. Det finns f. n. ett stort behov av utbildad personal exempelvis inom vårdsektorn. Rätt att tillgodoräkna sig meriter efter genomgången kurs skulle säkert medföra att vårdsektorn och även barnomsorgen fick mer personal. Problemet med låg eller ingen meritvärdering av genomgången kurs vid de här skolorna har också uppmärksammats av Agrifack, som i skrivelse till landstingens utbildningsnämnder kommit med förslag till bättre utnyttjande av f.d. lanthushållsskolornas specialkurser för konsumtion.

Landstingets utbildningsnämnd i mitt eget län, Älvsborg, instämde i Agrifacks synpunkter angående meritvärdering och beslöt att tillskriva utbildningsdepartementet med begäran om åtgärder för att tillmötesgå de framförda förslagen.

Skolöverstyrelsens information bör enligt min mening kompletteras så, att ingen tvekan behöver uppstå om att lanthushållsskolornas utbildning är inkluderad i förkunskapskravet. När det gäller särskilda förkunskapskrav för tillträde till vissa högskoleutbildningar, t.ex. dietistutbildning, ekonomiföreståndarutbildning och utbildning av hemkunskapslärare, är det likaledes angeläget att utbildningsmyndigheterna informerar om att den erforderliga förutbildningen också kan erhållas genom den konsumtionsutbildning som anordnas av landsting. Yrkesvalslärare och SYO-konsulenter måste känna till och informera om denna utbildning. Alltså: vad jag här vill ha framfört är att de elever som genomgår hemteknisk kurs vid landstingskommunal gymnasieskola skall få tillgodoräkna sig detta som merit vid ansökan till exempelvis barnskötarutbildning, förskollärarutbildning och utbildning inom vårdyrken. Jag hävdar även att utbildningsmyndigheterna bl.a. genom yrkesvalslärare och SYO-konsulenter skall ge en allsidig information om att förutbildning också kan erhållas genom den konsumtionsutbildning som anordnas av landstingen. Jag hoppas att de här framförda kraven snarast blir tillgodosedda. Det skulle hälsas med tillfredsställelse av en mängd ungdomar i dag.

Herr talman! I fjolårets allmänpolitiska debatt påvisade jag de sysselsättningssvårigheter som då rådde i Värmland, och jag efterlyste erforderliga åtgärder från regeringens sida för att avhjälpa arbetsmarknadsproblemen i vårt län. Men nu, ett år senare, upplever vi ett ännu svårare sysselsättningsläge. Jag avser i dag att belysa arbetsmark nadsläget i Värmland i allmänhet och på stålsidan i synnerhet. Som i landet i övrigt har näringslivet i Värmland under de senaste årtiondena genomgått en omfattande strukturomvandling. Det är en utveckling som fortsätter och synes tillta. Karakteristisk för den värm ländska industristrukturen är också dominansen av ett fåtal bruksorter. Det ensidiga näringslivet och dess brist på sysselsättningsmässigt expansiva delar har gett Värmland höga arbetslöshetssiffror, som tyvärr synes stiga. I slutet av augusti i år var ca 4 300 personer utan arbete, och ungdomens arbetslöshet är mycket framträdande. Jag skall inte belysa ungdomssidan mer nu, eftersom Magnus Persson kommer att ta upp den senare under debatten. Låt mig bara säga om detta att vi alla till fullo bör förstå hur svårt det skall kännas för ungdom då man lämnar skola och utbildning och går ut i livet så att säga utan en verklig livsuppgift. Industrisysselsättningen i Värmland har enligt statistiska centralbyrån minskat kraftigt under 1976 och hittills i år. Jämfört med 1975 års nivå omfattar minskningen ca 4000 personer. Tyvärr befarar vi att antalet arbetstillfällen kan komma att reduceras ytterligare. Enbart Uddeholmsbolaget har aviserat en minskning av arbetsstyrkan med ca 2 500 personer under innevarande år och nästa år. Därtill kommer även andra företags besked om både stora och kanske mindre inskränkningar i driften. Allt detta tycker vi är mycket illavarslande. Även om en del företag bygger ut, är den totala sysselsättningsbilden i Värmland synnerligen allvarlig. Arbetslöshet är det allra dyraste och mest kännbara för människor och för samhället i dess helhet. Vi har inte råd att låta denna utveckling fortsätta. För att vårt läns befolkning skall beredas tillräcklig sysselsättning, måste varaktiga arbetstillfällen skapas inom andra delar av industrin och inom övriga näringar. Vår länsstyrelse har också på regeringsnivå framhållit att det finns goda förutsättningar för detta i vårt län. Järnoch stålindustrin står nu inför svåra omställningsproblem. Vår stålindustri är mycket beroende av utlandet och därför känslig för internationella konjunktursvängningar. Detta är svårigheter som på stålsidan berör Värmland i hög grad. Uddeholmsbolaget är ett stort företag i vårt län. Dess industri bär i långa stycken upp sysselsättningen för den värmländska befolkningen. Flera kommuner är helt beroende av bolagets framtida utveckling. Det är väl förståeligt att läget framför allt på stålsidan och vissa oklarheter på området skapar oro inför framtiden. Industrins bekymmer är minst lika mycket kommunernas bekymmer. Det är emellertid inte bara stålsidan som oroar. Även massaoch pappersindustrin brottas med problem. Vad beträffar dessa industrier befinner sig sådana orter som Deje och Åmotfors — för att bara nämna några - i svåra lägen. Måhända är vissa omställningar ofrånkomliga även på dessa områden. Men oavsett vilken industrigren det gäller vill jag säga att man alltid skall ge stort utrymme för socialt ansvar, så att de anställda inte hanteras onödigt hårt i dylika processer. Personalen skall inte vara en buffert härvidlag. Besparingar får inte ske enbart med personalinskränkningar. Sparkampanjer skall söka månggrenade vägar i sina syften. Näringslivets strukturomvandling i Värmland har under en lång följd av år krävt betydande insatser från samhällets sida. Trots ansträngningar från såväl regionala och centrala organ som från företagen själva bedöms situationen såsom mycket allvarlig. Med anledning härav har länsstyrelsen i Värmland vänt sig till regeringen och föreslagit åtgärder som anses särskilt påkallade till följd av vårt svåra sysselsättningsläge. Enligt den av riksdagen antagna befolkningsmålsättningen för Värmland år 1985 behövs ca 6 000 nya arbetstillfällen utöver dem som krävs för att klara den akuta situation vi nu befinner oss i. Jag bedömer att det totalt behövs 9 000-10 000 nya arbetstillfällen i Värmland. Även bortsett från dagens problem karakteriseras arbetsmarknaden i länet av betydande undersysselsättning. Nu är det angeläget att med mer kortsiktiga sysselsättningsstödjande åtgärder ta hand om dem som redan är arbetslösa och som svårligen kan finna arbete. Likaså är det viktigt att mera långsiktigt skapa nya arbetstillfällen av varaktig art. Vår länsstyrelse har tillsatt en brett förankrad delegation i vårt län, benämnd Värmlandsdelegationen. Jag ställer mina varma förhoppningar till att denna delegation måtte kunna framgångsrikt arbeta för främjande av länets sysselsättning. Härvid förväntar jag stort gehör från regeringens sida för att arbetet skall lyckas. Flera och stora företags verksamhet knakar i fogarna. Det talas om kriser litet varstans. Sådana förhållanden och dystra framtidsutsikter berör hela vårt län. Ja, de skakar om hela samhällsapparaten. Alla torde förstå vad det betyder för folk och kommuner som till 90-100 26 är beroende av den enda industri som finns på orten. Det är mycket kännbart för alla dem som blir friställda, men det är också svårt för kommunerna och de färre skattebetalare som skall stå för samma servicekostnader som förut. När stora och, åtminstone tidigare, ekonomiskt starka företag som med god kvalitet skapat sig ett gott anseende på världsmarknaden havererar - ja, då förefaller det mig vara fel någonstans. Även om yttre faktorer och internationella förhållanden påverkar våra företag är det förvånande då till synes stabila företag får, om jag skall uttrycka mig så, blodbrist och uppvisar ett vikande hälsotillstånd. Min fundering är: Har aktieägare, på bekostnad av de anställdas trygghet, fått för stor del av vinster under gångna år, vinster som kanske i högre grad borde använts för kloka och långsiktiga investeringar, som kunnat ge säkrare sysselsättning än vad nu är fallet? Och jag tillägger: Kommer det även i fortsättningen att hända att privata företag inte vill, kan eller förmår leda, planera och utveckla sin verksamhet i en riktning som gagnar samhället i stort, då är det dags att vi alla, samhället tar över detta ansvar. Nu har regeringen föreslagit, under förbehåll av riksdagens godkännande, att Uddeholmsbolaget skall få ett lån på 600 milj.kr. Det lånet, som bolaget säkerligen erhåller, täcker väl ungefär den förlust som bolaget enligt beräkning kommer att vidkännas i år. Lånet är också av den storleken att det överstiger bolagets aktiekapital. Det här lånet sägs vara villkorat. Ja, av vad jag känner till synes villkoren vara ganska bleka. Förutom att regeringen vill ha en ledamot i bolagets styrelse lär det bl.a. vara så att återbetalningsreglerna skall formas med hänsyn till utdelningen. Vad som kan vara inbäddat i detta senare är dunkelt för mig, åtminstone t. v. Givetvis skall samhället gå in och rädda arbetstillfällen då det privata näringslivet kapsejsat. Det vill jag klart framhålla. Det är alltså inte lånet som sådant jag är emot, det är villkoren. Ett dylikt lån skall ges på villkor som med säkerhet i första hand gagnar de anställda och samhället. Och sådana villkor har hittills inte presenterats, vad jag vet. Jag tycker alltså att lånet borde ha knutits till mer statligt inflytande i företaget än vad föreliggande förslag synes innebära. Det är många anställda som ställer sig undrande och säger ungefär: Här ger regeringen 600 milj.kr. utan några klart bindande villkor i vad gäller sociala bedömningar och värderingar. Det hela leder till, säger man, att 2 500 anställda avvecklas. — Detta resonemang är givetvis överdrivet, men man kan förstå de anställdas reaktion i ett sådant här läge. Efter att ha lovat lån om 600 milj.kr. försöker man från regeringshåll göra gällande att UHB-skutan skulle segla flott igen. Ja, jag ser gärna att den spådomen blir besannad och att skutan kan segla i förlig vind igen. Men kan vi tala om att segla flott igen när 2 500 människor skall lämpas överbord? Det är väl inte regeringens mening att enligt en viss ministerdoktrin genom långivning köpa sig fri från ansvaret för de anställdas trygghetskrav. Erfarenheten säger oss att alla företag inte har visat det sociala ansvar gentemot de anställda som man under åren har förväntat. Den s.k. vi-andan har stundom lyst med sin frånvaro. Mot den bakgrunden förefaller det grymt, tycker jag, när man säger att företagen skall ansvara för personalens sysselsättning. Tidigare i år har från regeringen utlovats, eller i vart fall ställts i utsikt, en plan för ersättningsindustrier till de orter som mister många arbetstillfällen som en följd av strukturomvandlingen. Denna plan borde rimligen vara klar då Uddeholmsbolaget skall ha sin rationaliseringsplan färdig. Ännu har jag inte förmärkt något sådant initiativ från regeringens sida på det här området. Det har stundom förekommit att Värmland kommit i skymundan då det har talats om att främja sysselsättningen i svårt drabbade delar av landet. Men jag vill klart framhålla att Värmland har minst samma problem att brottas med som andra sysselsättningssvaga landsdelar. Jag förväntar mig nu att vårt län kan påräkna full förståelse för våra problem och att vi kan erhålla stöd i de former och i den omfattning som behövs för att invånarna skall kunna se framtiden an med tillförsikt. Även om sysselsättningsläget i Värmland är dåligt f. n. — och kanske blir ännu sämre — vill vi ändå inte kasta yxan i sjön. Vi tror på framtiden, som Ingemund Bengtsson nyligen sade. Det skall man göra! Men vi vill se en stark politisk vilja från statens sida att hjälpa vår landsdel. Då måste det också till ett annat synsätt på detta område än det som utmynnar i mörkblått tal om ”de fria krafternas spel” och ”självläkande krafter” osv. Man löser inte heller sådana här samhällsproblem med tal om att kasta viktiga arbetslivsfrågor i papperskorgen. Nej, jag förväntar mig en progressiv sysselsättningspolitik — inte minst med hänsyn till talet om 400 000 nya jobb, varav Värmland skulle få ca 12000 arbetstillfällen. Jag förväntar mig en politik, grundmurad i en stark social vilja och ett befäst ansvar för medmänniskors möjlighet till arbete — det allra viktigaste i tillvaron.

Herr talman! Inom kort skall riksdagen ta ställning till frågan om etermedias framtid i Sverige. Avtalet mellan Sveriges Radio och staten löper ut den sista juni nästa år, och i samband därmed kan vi förutsätta att vi får en genomgripande debatt i denna kammare om framtiden på radio/TV-området. Att så sker är nödvändigt, och det finns ett starkt krav från breda befolkningsgrupper att genomgripande reformer verkligen kommer till stånd. Det kan dock vara motiverat att redan nu säga några ord om den här frågan, då den just nu befinner sig under beredning. Radio/TV-frågorna brukar ofta diskuteras i denna kammare. Ofta är det enskilda program som kammarledamöterna velat rikta kritik emot. Olika ansvariga statsråd har regelbundet svarat att de inte kan eller får lägga sig i programverksamheten och antytt att det är när avtalet mellan Sveriges Radio och staten löper ut som det är dags att ta ställning till de övergripande frågorna vad avser radions och televisionens framtid i vårt land. Tiden för denna diskussion är nu alltså inne. Remissvaren på radioutredningens betänkande har avlämnats, och man får förutsätta att det pågår ett intensivt arbete inom regeringskansliet på att förbereda den proposition som måste avlämnas till riksdagen senast i början av mars nästa år. Radio/TV är den fråga som flitigast tas upp på möten inom moderata samlingspartiet och som dominerar brevskörden. Det behöver knappast understrykas att det här rör sig om en skarp, ibland sällsynt hård kritik av företaget Sveriges Radio. Kraven på genomgripande reformer är samstämmiga. Det handlar här om en opinion som inte kommer att låta sig nöja med bara marginella förändringar av det nuvarande radio/TV monopolet. Läget inom de båda andra regeringspartierna torde vara likartat, och även inom stora delar av socialdemokratin finns det av många tecken att döma ett utbrett missnöje med Sveriges Radio. Såväl folkpartiet som moderata samlingspartiet har monopolets avskaffande i sina partiprogram. Folkpartiet hade i den senaste valrörelsen såväl annonser som affischer som gav besked om att i folkpartiets Sverige finns det inget radiooch TV-monopol. Det finns det inte i moderata samlingspartiets Sverige heller. I centerpartiets Sverige finns det som bekant ingen centralisering, och det borde innebära att man aktivt mot arbetar monopol. Utgångsläget för omfattande reformer av radion och televisionen borde alltså vara gott. Monopolet måste begränsas så mycket som är praktiskt möjligt. Även om målet att skapa flera från varandra helt fristående och konkurrerande företag inte kan uppnås denna gång, så måste inriktningen vara denna. Annars handlar det om ett svek åtminstone från folkpartiet och moderaterna. Det är dessutom ett helt onödigt svek som inte grundar sig på några praktiska eller ekonomiska svårigheter utan bottnar i helt andra förhållanden. Radioutredningens borgerliga ledamöter har på flera viktiga punkter enat sig om förslag som skiljer sig från socialdemokratins. Sett från moderata samlingspartiets synpunkt är detta förslag - som kan accepteras därför att det leder i rätt riktning — dock långt ifrån tillräckligt. Det är mot denna bakgrund som kompromissen i radioutredningen skall ses. Det finns ett antal krav som måste tillgodoses i den proposition som regeringen kommer med i vår. Låt mig här säga några ord om dem. 1. Om det i dagsläget inte är politiskt möjligt att avskaffa radio/TV monopolet och skapa fristående företag, så måste Sveriges Radios ledning decentraliseras. En ökad mångfald i programutbudet skapas effektivast om varje kanal har sin egen ledning, sin egen styrelse. Såväl utbildningsradion som lokalradion har getts egna styrelser, och det förefaller obegripligt att detta inte skulle kunna ske med ljudradion och de båda TV-kanalerna. Olika styrelser, självfallet med olika sammansättning, är ett absolut krav i detta sammanhang. Det går annars inte att tala om decentralisering och mångfald. Talet om att detta skulle inkräkta på kanalernas integritet kan lätt tillbakavisas. I själva verket handlar det om raka motsatsen, nämligen att öka kanalernas självständighet genom att ge dem egna styrelser som självfallet inte skall lägga sig i den löpande programverksamheten. Däremot skall de, i enlighet med det borgerliga förslaget i radioutredningen, bl.a. fatta viktigare administrativa beslut, syssla med ekonomifrågor, ha visst ansvar för personalpolitiken och besluta om det långsiktiga programutbudet. 2. En decentralisering av programverksamheten måste komma till stånd genom att mer av produktionen sker i distrikten. Radioutredningen har förordat att den ena av de båda TV-kanalerna skall svara för sändningarna av den regionala egenproduktionen, liksom att huvudkontoret för denna kanal skall lokaliseras till annan plats än Stockholm. Enighet tycks nu råda om att en ökad andel av produktionen skall ske i distrikten medan åsikterna går isär om hur detta skall organiseras. Vad beträffar förslaget från radioutredningens sida förtjänar det framhållas att det rör sig om en lösning som med framgång prövats i en rad länder. Också den förra radioutredningen var inne på samma tanke. De alternativa förslag som nämnts om hur den ökade satsningen på distrikten skall ske har inte varit övertygande. 3. Mot programinnehållet har det gång på gång under senare år riktats en skarp och ofta berättigad kritik. Övertramp har skett som inte kan försvaras. Det är djupt beklagligt att Sveriges Radios ledning inte har velat eller vågat ta itu med de uppenbara missförhållanden som förekommit. Övertramp av det slag som vi haft gott om i år är helt oacceptabla. Att ett företag som har sändningsmonopol kan tillåta sig sådant visar att genomgripande reformer är berättigade. Det hjälper i detta sammanhang inte att det stora flertalet, ja, självfallet majoriteten, program följer gällande radiolag, avtal och programregler. Det hjälper inte heller att vi ofta får se eller lyssna till skickligt gjorda program som är informativa, som skänker god förströelse och underhållning. Det stora utbudet av sådana program har kommit i skymundan i debatten om Sveriges Radio och det måste kännas som en besvikelse för den majoritet av medarbetare vid Sveriges Radio som inte tillhör dem som gör sig skyldiga till övertramp. För framtiden måste en ändring komma till stånd. Företagsledning och chefer på olika nivåer måste ta sitt ansvar och inte tveka att gripa in när det behövs. Det nya avtalet måste ge dem otvetydiga möjligheter att göra detta. Därutöver måste radionämnden omorganiseras så att den kan gripa in snabbare och också få resurser att regelbundet granska stora delar av programutbudet, t.ex. en viss typ av program under en längre tidsperiod. Sådana registrerande undersökningar skulle ge ett värdefullt bidrag till debatten om utbudet i etern. Om radionämnden på en viss sektor finner att ständiga övertramp sker måste den ges sanktionsmöjligheter. I dagsläget tycks långt ifrån alla som prickas av radionämnden fästa det avseende vid detta som borde vara självfallet. 4. Vi kan bestämma om vi vill köpa en viss tidning eller tidskrift. Vi kan påverka dess innehåll indirekt genom att köpa eller sluta köpa. En tidningsredaktion måste vara lyhörd för läsarnas krav. Ett monopolföretag i etern måste inte vara det på samma sätt. Inom radioutredningen har tanken väckts på regionala publikråd. Naturligtvis har förslaget emottagits negativt av de anställda vid Sveriges Radio, åtminstone av dem som ständigt hörs och syns, och av vissa massmediadebattörer i pressen. Man har uttryckt en rädsla för att publikråden skall bli någon sorts folkdomstolar. Men det är fel. Det handlar definitivt inte om något sådant. Det handlar om något som liknar de publikdagar som Sveriges Radio på eget initiativ infört, nämligen att man med jämna mellanrum träffar representanter för publiken och diskuterar, utan att några beslut fattas, om det programutbud som i dag bestäms av ett litet antal anställda vid företaget. Det är svårt att inse att detta skulle vara farligt. Programråden skall inte överskattas vare sig av sina tillskyndare eller sina vedersakare. Jag tror att de behövs, och det skadar inte att pröva dem under den nya avtalsperioden. Skulle erfarenheterna bli helt misslyckade är det ingen större apparat att avskaffa dem. Vad man bör fundera på vid beredningen av ärendet inom regeringskansliet är hur de skall kunna få en sådan sammansättning att de verkligen blir representativa för breda lyssnaroch tittarkategorier. Herr talman! Detta är fyra saker som måste tillgodoses i den radio/ TV-proposition som skall läggas nästa år. Vi måste få egna styrelser för kanalerna, en decentralisering av programverksamheten till distrikten måste komma till stånd, en förändring av programinnehållet är nödvändig och radionämnden måste ges helt andra möjligheter att gripa in än nu. Slutligen måste kontakterna med publiken vidgas i form av publikråd och andra åtgärder. Jag vill avslutningsvis säga några ord om de nya media som nu i olika takt håller på att bli verklighet. Videotekniken går snabbt framåt och antalet försålda videoapparater har markant ökat, även om det fortfarande mest är företag och institutioner som har skaffat dem. Men det är bara en tidsfråga innan hemmen skaffar sig antingen videokassetteller videoskivspelare. Det saknas inte krafter i Sverige som till varje pris vill begränsa videoteknikens användning och därmed också valfriheten. Jag kan inte se annat än att videons fördelar vida överväger nackdelarna. Alla försök att begränsa möjligheterna att utveckla videon, t.ex. genom att införa förbud mot reklaminslag i en videoskiva eller kassett, måste bestämt avvisas. Ingen förbjuder någon att sälja en vanlig färdiginspelad smalfilm —1. ex. en super-8-film — med ett reklaminslag. Att då ha ett reklam förbud i ett närbesläktat medium framstår som helt orimligt. Om det här skulle införas, är det bara att konstatera att det aldrig skulle efterlevas. Möjligheterna att kontrollera efterlevnaden är helt minimala, om man inte vill skapa en ren polisstat. Vad beträffar teletexten, dvs. möjligheterna att på TV-rutan ta emot ett textat budskap, måste det anses som helt uteslutet att Sveriges Radio eller något motsvarande monopolföretag skulle få ensamrätt. Radioutredningen har enhälligt föreslagit att också TT skall få använda sig av teletexttekniken för sina nyhetssändningar om företaget så önskar. Enligt min mening bör också lokaltidningarna få samma möjlighet. Man bör alltså tillgodose det krav som kommer från den samlade pressen via Tidningsutgivarföreningen, och det är att hoppas att denna begäran snabbt villfars av regeringen. När det slutligen gäller förslaget om en nordisk TV-satellit, ger detta möjlighet till en väsentligt utökad valfrihet för TV-tittarna samtidigt som den nordiska förståelsen kommer att kunna ökas. Det är djupt beklagligt att också möjligheter att få se de andra nordiska ländernas TV program innebär alldeles för mycket av valfrihet för somliga; senast har nu LO avstyrkt förslaget om en sådan satellit. Men LO är tyvärr inte ensamt. Det finns gott om mörkmän i den svenska massmediadebatten. Det är att hoppas att regeringen inte tvekar utan här kommer att lägga fram ett förslag om en nordisk TV-satellit. Vad som annars kommer att ske är att monopoloch förbudsivrarna kommer att bli omsprungna av den tekniska verkligheten. Herr talman! Utvecklingen av nya media har naturligtvis inte bara positiva drag. Vilken utveckling har egentligen det? Det finns människor som nu klamrar sig fast vid ett föråldrat monopoltänkande. Med all säkerhet kommer dessa människor inte att lyckas. Erfarenheterna från de olika monopol som vi redan har på massmedieområdet, t.ex. radio/TV monopolet, manar icke till efterföljd.

Herr talman! I motsats till flera manliga kolleger i kammaren skall jag inte ödsla bort min tid på att klaga över att den är för kort. Jag har just noterat att de flesta kvinnliga talarna i debatten mer än herrarna begränsar sina inlägg. Vad det kan bero på vet jag inte. Vulgärpropagandan har ju lärt mig att det är kvinnorna som är för pratsamma. Kanske det ändå inte är så. Jag skall i stället, herr talman, ta upp några frågor som är så viktiga att jag anser det nödvändigt att ideligen prata om dem. 1975 var ett för halva jordens befolkning historiskt år. FN hade proklamerat ett internationellt kvinnoår, och överallt i världen märktes ett intensivt intresse för jämställdhetsfrågorna. Men 1975 var också upptakten till en tioårsperiod, den internationella kvinnodekaden. Alla var medvetna om att de frågor som debatterades bara kunde lösas på lång sikt och att debatten måste fortsätta och intensifieras under kommande år för att vi skulle kunna nå ens till närheten av de mål som uppställdes. Därför antogs på Mexicokonferensen en plan, som anger riktlinjer för åtgärder under tiden fram till 1985. I Sverige fortsätter vi debatten och arbetar vidare med reformer för jämställdhet. Ibland lyckas vi bra, ibland inte så bra som vi vill, därför att det här arbetet är svårt och måste föras på alla fronter i samhällslivet: i utbildning och familjepolitik, i skattefrågor och samhällsplanering. De största insatserna har gjorts och måste göras för jämställdheten i arbetslivet. Enbart inom det området rör det sig om många frågor allt ifrån jämställdhetsbidragen till kvinnor i traditionellt manliga jobb och vice versa till jämställdhetsplaner i statliga verk och det förslag till lag mot könsdiskriminering som jämställdhetskommittén nu håller på att utarbeta. Det allra senaste som skett är att utbildningsstödet till företagen skall få användas även till könsrollskunskap. Men samtidigt som vi här hemma försöker driva jämställdhetsfrågorna på alla plan och i alla sammanhang, får vi inte heller på detta område glömma bort vårt internationella ansvar. Sverige framstår som något av ett föregångsland i fråga om jämställdhetspolitik. I stort råder det en relativ politisk enighet om målen, även om vi har olika uppfattningar om medlen. Just därför är det så viktigt att vi under den internationella kvinnodekaden också genom vårt agerande i FN och genom SIDA gör allt som står i vår makt för att stödja kvinnorna i u-länderna. Det är nämligen u-landskvinnorna som har de sämsta villkoren av alla på hela jorden. Afrika står i dag ständigt i debattens mittpunkt, skälen är många: Förtrycket av den svarta majoriteten i Sydafrika och Rhodesia, den terror som diktatorerna i Uganda och Etiopien bedriver, fattigdomen och svälten som finns även i många länder med mer eller mindre utvecklad demokrati. Men vårt engagemang i den debatten får inte medföra att vi avstår från att även syna andra områden, bl.a. kvinnornas villkor. Bara en jord var mottot för miljövårdsåret för några år sedan. Det mottot var bra. Men på denna enda jord finns många världar och hundratals olika kulturer. Det är det som ger jorden dess charm, men det är också en del av förklaringen till dess grymhet. Vi skall inte ge vårt u-landsbistånd i avsikt att samtidigt tvinga på u-länderna det västerländska kulturmönstret. Det är sannerligen inte alltid värt en kopiering. Vi skall respektera andra kulturers värde. Men alla kulturer har — liksom vår egen — avigsidor. En del måste vi acceptera, men andra får vi aldrig tolerera. Vi vet nu från säkra källor att i ett 30-tal länder i Afrika och Mellersta Östern utsätts miljoner småflickor och tonårsflickor för en grym sexuell stympning. Under mystiska riter blir de omskurna. Många dör genom operationen, andra får infektioner med allvarliga komplikationer som följd. Alla blir mer eller mindre sexuellt deformerade. Det här har tydligen varit känt länge i internationella kretsar, men få har talat högt om det. I FN har ämnet varit mer eller mindre tabu, i Världshälsoorganisationen likaså. FN-diplomater har t.o.m. varnat för att en öppen debatt om problemen kan gör mer skada än nytta. 20 miljoner kvinnor utsätts för ren tortyr, men vi skulle tiga och inte göra allt vi kan för att hjälpa dem, därför att tortyren beror på en gammal kulturtradition! En sådan inställning är för mig obegriplig och oacceptabel! ”Hur mycket man än respekterar andra länders egenart finns det ändå sådant man för deras egen skull måste protestera mot. Kvinnlig omskärelse är en sådan osed”, skrev Kerstin Anér nyligen i en tidningsartikel. Hon har rätt, och Sverige har nu också i FN:s tredje kommission genom folkpartisten Linnea Hörlén protesterat mot dessa förhållanden. Herr talman! Kungen av Swaziland har 45 fruar, men drottningen av Lesotho har bara en man. Jag nämner inte detta för att dra in monarkins vara eller inte vara i debatten och naturligtvis inte heller för att plädera för att rätten till månggifte skall ges också åt kvinnor. Jag nämner det för att påminna om att i många kulturer — även officiellt kristna sådana —- förekommer månggifte, och det är kvinnorna som drabbas. Månggiftet förekommer i alla samhällslager, hos fattiga och rika. Mannen som betraktar sig som huvudförsörjare, tar hand om hushållskassan, trots att var och en av hans många kvinnor oftast bidragit med en större arbetsinsats. Han lämnar pengar eller mat först till favorithustrun och sedan till de övriga, helt efter eget tycke. Det här skadar inte bara kvinnorna, det har också katastrofala följder för barnen. De minst favoriserade hustrurna får nästan inga medel att försörja sina barn för. Självklart räcker det inte med protester mot sådant här i Sveriges riks dag eller i FN. Konkreta handlingar måste vara debattens mål, för de gör alltid större nytta. Seder eller oseder av det slag jag just nämnt har kunnat fortleva därför att den allmänna kunskapsnivån hos människorna är låg. Fattigdom och hunger har också i allmänhet sin orsak i bristande kunskaper. Den svenska välfärden och vår internationellt sett hyggliga jämställdhet har säkert sin grund i att vi haft skolplikt i snart ett och ett halvt århundrade. Här har den gällt flickor och pojkar, och när kvinnorna lärde sig läsa började de också vakna till medvetande om sina självklara rättigheter som människor och kunde protestera mot orättvisorna. I u-länderna har den utvecklingen just börjat. Det kommer att ta lång tid innan alla fått ens rudimentära läskunskaper. Och det innebär i sin tur en stor begränsning, det ger ingen valfrihet i upplysningen. Man får bara veta vad den som talar vill upplysa om. Därför är det nödvändigt att vi genom vår u-landspolitik gör allvarliga ansträngningar för att främja just den primära utbildningen. Vi gör det i många länder, och vi måste noga bevaka att skolutbildningen intensifieras i alla och att flickor och pojkar får samma skolning. Det får de inte i dag. I sina petita under internationella kvinnoåret skrev SIDA att de svenska insatserna måste utformas så att de inte motverkar kvinnornas situation! Den plumpen i protokollet — från ett annars så ambitiöst verk — har numera försvunnit, men jag efterlyser den motsatta formuleringen, nämligen att vi skall göra särskilda insatser för att förbättra kvinnornas situation. Svenskt bistånd skall utformas i enlighet med mottagarlandets önskemål. Men före alla projekt för vi en dialog med mottagarlandet, och då är det vår skyldighet att granska vad projekten betyder för kvinnorna. Vi måste göra mottagarländernas regeringar medvetna om att i Sverige menar vi allvar när vi talar om jämställdhet och att vi därför gärna stöder projekt som kan förbättra situationen för de sämst ställda. Det är kvinnorna. Om vi framför sådana synpunkter, följer vi bara de rekommendationer som framgår av världsaktionsplanen från Mexico. Den har också de flesta u-länder anslutit sig till. Om vi framför de åsikterna, gör vi det därför att vi lever under den internationella kvinnodekaden.

Herr talman! Åren före valet 1976 var en genombrottstid för barnoch familjepolitiken och för jämställdhetsfrågorna. Vi kände att vi hade en bred folkmajoritet bakom oss, inte minst bland kvinnorna, de unga familjerna och löntagarorganisationerna, i vårt arbete på att bygga ut barnomsorgen, att förbättra boendemiljön, att bygga ut föräldraförsäkringen och ge föräldrar och barn mer tid för varandra, att ge kvinnorna utbildning, arbete och mer inflytande och att förstärka familjernas ekonomi. På alla de här områdena hade vi noggrant utredda och klart formulerade förslag — där reformarbetet inte redan påbörjats. Den socialdemokratiska regeringen och dess jämställdhetsdelegation var aktiv och kraftfullt pådrivande i nära kontakt med människors vardag. Vi kände alla att nu var vi på väg att genomföra verkligt revolutionerande förbättringar av alla barns uppväxtvillkor, samtidigt som deras föräldrar skulle få det bättre och jämställdheten mellan män och kvinnor skulle öka. Att vi kommit så långt berodde förstås främst på två ting. För det första: Vi hade klarat av de grundläggande frågorna om familjernas försörjning, bostad, hälsa och skola. Det gav oss möjlighet att gå vidare. För det andra: De krav vi förde fram, att alla vuxna måste vara med och dela ansvaret för alla barn och att nya insatser måste göras från samhällets sida i en tid med nya livsmönster, byggde på starkt upplevda sociala behov hos många människor. Så fick vi en regering bildad av partier som företräder motståndet mot de här reformerna och samhällsförändringarna. Detta motstånd kände vi till, inte minst från vårt arbete ute i kommunerna och i arbetslivet, där reformerna skall förverkligas i praktiken. För det är ju om sådana frågor vi ute i kommunerna ständigt får slåss emot den borgerliga snålheten och oginheten. Och det är ju mot det gamla borgerliga samhällets fördomar som vi arbetar när vi kräver likaberättigande för män och kvinnor i familj, samhälle och arbetsliv. Det visade sig dess värre snart att våra värsta farhågor besannades. Regeringsskiftet fick ödesdigra konsekvenser för reformarbetet. Anita Gradin har nyss berört många av dessa frågor. Vi slogs emot denna utveckling i riksdagen i våras, liksom vi gör ute i kommunerna. Vi lade fram förslag om åtgärder på en lång rad områden för att försäkra oss om fortsatta reformer, men alla våra förslag nonchalerades eller avslogs. Det var illa nog. Men vi kommer naturligtvis att fortsätta att kämpa för daghem, föräldraförsäkring och boendemiljö. Men nu tvingas vi därtill att återuppta kampen för sådana ting som vi trodde att vi hade tryggat åt barnfamiljerna en gång för alla: en säker försörjning, en hygglig levnadsstandard och en god bostad. För vad är det egentligen som händer i det svenska samhället? Jo, under detta år har det stora flertalet av vårt folk fått uppleva dramatiska försämringar av levnadsvillkoren. Regeringen har medvetet valt att låta barnfamiljer, pensionärer och låginkomsttagare — just de som borde vara de sista som drabbas av sänkt standard — bära de tyngsta bördorna i samhället. Det är dessa grupper som drabbas värst av höjd moms, devalvering och den galopperande inflationen. Allra värst drabbas barnfamiljerna med sin stora försörjningsbörda. De grupper i samhället, som bäst skulle behöva en förbättring av levnadsvillkoren, är de som drabbas när utbyggnaden av t.ex. barnomsorgen och äldreomsorgen inte blir av. Och det är samma grupper vilkas trygghet hotas i grunden när arbetslösheten och krisen i näringslivet når proportioner som vi inte upplevt på generationer. Det står nu klart, herr talman, att vanliga barnfamiljer får sin standard sänkt med flera tusen kronor under detta år. För dem framstår naturligtvis regeringens hittills enda insats — höjningen av barnbidraget med 300 kr. per budgetår, dvs. med 150 kr. under 1977 —- som ett rent hån. Till allt detta måste man lägga utvecklingen på bostadsmarknaden. Samtliga boende drabbas i år av rekordhöga höjningar av bostadskostnaderna på grund av inflationen, oljeprisutvecklingen och den av regeringen okontrollerade byggkostnadsutvecklingen. Främst drabbas de som bor med hyresoch bostadsrätt — inflationen ökar ju orättvisorna mellan olika besittningsformer. Det är inget nytt att bostadskostnaderna stiger. Men i år stiger de mer än någonsin, och i år skall de höjda hyrorna betalas av familjer som i stället för en reallöneförbättring fått en kraftigt sänkt standard. Det klarar de inte. Till detta kommer att inflationen också knuffar ut många barnfamiljer ur bostadsbidragssystemet. Det ligger i och för sig i detta systems natur att en del familjer, vilkas inkomster stiger kraftigt t.ex. därför att en tidigare hemarbetande make går ut i förvärvslivet, också kan förlora sitt bostadsbidrag. Men i årets petita slår bostadsstyrelsen larm om att ett mycket stort antal hushåll som fått en formell höjning av inkomsten, en höjning som på grund av inflationen inte motsvarar någon höjd lev nadsstandard, har förlorat sina bostadsbidrag. Det är framför allt hushåll med två makar som råkar ut för det här, och därför har deras andel av dem som får bostadsbidrag minskat kraftigt. Gruppen är så stor att bostadsstyrelsen räknar med att 140 milj.kr. som avsatts för bostadsbidrag åt barnfamiljer inte kommer att användas. Det är verkligen obegripligt att regeringen inte ens har gjort någonting för att rätta till detta missförhållande. Vi har i dag många svåra problem på bostadssektorn. Insatserna för bättre boendemiljö och en socialt medveten planering förfuskas av de båda inbördes trätande bostadsministrarna. Segregationen ökar. På många orter har vi nu en bostadsbrist som framför allt drabbar ungdomen hårt och som kan förvärras snabbt om inte regeringen omedelbart överger sin passiva väntan på marknadskrafternas insatser och i stället själv gör en insats. Till allt detta kommer nu att vi står inför en uppenbar risk att många hushåll, framför allt barnfamiljer, för första gången under efterkrigstiden tvingas sänka sin bostadsstandard och flytta till en sämre bostad än de har nu. Det skulle vara ett verkligt stort nederlag för vår sociala bostadspolitik. Men den starkaste kraften i regeringen kan glädjas över att betalningsförmågan — och inte behoven — i sant moderat anda nu skall få avgöra människors bostadsstandard. De skatteomläggningar som under de gångna åren genomförts av den socialdemokratiska regeringen i samförstånd med löntagarorganisationerna har som ett viktigt mål haft att bidra till en rättvis fördelning av skattebördan. Tillsammans med socialpolitiken och den solidariska lönepolitiken har vi genom skattepolitiken velat bidra till att minska skillnaderna i levnadsstandard. Ett annat mål har varit att öka jämställdheten mellan könen. Kvinnorna, som har låga löner och ett ofta påtvingat deltidsarbete, har medvetet gynnats. Nästan det första regeringen gjorde var att bryta mot de här principerna. Nu fortsätter man — med skatteomläggningen för 1978 och med hotet om en kommande indexreglering — sin politik för en omfördelning till förmån för de redan besuttna. Regeringens skattepolitik leder också, utöver alla andra orättvisor, till den effekten att ojämlikheten mellan könen ökar. Jämställdhetsministern Per Ahlmark har tagit för vana att beskriva regeringens linje så att skatten sänks för heltidsarbetande med normalinkomster. Vad han då, säkert avsiktligt, låter bli att tala om är att bland dem som inte har heltidsarbete och bland dem som trots heltidsjobb inte når upp till normalinkomsten, finns framför allt kvinnor. De många kvinnor som av nödtvång eller för att hinna med barnen arbetar deltid och de många kvinnor som har dåliga löner, de har sett skillnaderna i behållen nettolön öka i förhållande till framför allt männen. Av den senast tillgängliga statistiken, som avser 1975, framgår de könsbundna inkomstskillnader som vi fortfarande har mycket tydligt. År 1975 tjänade 6 96 av de förvärvsarbetande kvinnorna mer än 50 000 kr. medan hela 67 96 av dem tjänade högst 30 000 kr. Bland männen var inkomstför delningen rakt motsatt. Om man räknar med en löneförhöjning på 30 96 från 1975 — och det är bra tilltaget — ligger fortfarande så gott som alla kvinnor under gränsen för de stora skattelättnaderna. Och det är inte bara deltidsarbete som ligger bakom kvinnornas låga inkomster. Bostadsstyrelsens petita innehåller också den chockerande uppgiften att den taxerade medelinkomsten för ensamförsörjare, de flesta kvinnor, var 27 000 kr. för 1975 medan den sammanräknade medelinkomsten för makar med barn var 73 000 kr. samma år, trots att det i den gruppen finns många tvåföräldersfamiljer med bara en inkomsttagare. Om man räknar med att en ensamförsörjare som 1975 hade en inkomst på 27 000 kr. i dag har en inkomst på 35 000 kr., så får hon en skattelättnad på 360 kr. Den skall man då jämföra med de skattelättnader på mellan 2015 kr. och 2600 kr. som de får som tjänar 65 000 kr. och mer. Om man till detta lägger effekten av en beräknad genomsnittlig kommunalskattehöjning på 1:65 kommer man fram till att den som har 35 000 kr. i taxerad inkomst — ofta en kvinna, kanske med ensamt försörjaransvar —- får en skatteökning på 143:25 kr. medan den som tjänar 75 000 kr. får en skattesänkning på 1 151:75 kr., 85 000-kronorsinkomsttagaren en skattesänkning på 1328:25 kr. och 100 000-kronorsinkomsttagaren en skattesänkning på 1 024:25 kr. Två högavlönade makar utan barn kan få en skattesänkning på tillsammans nästan 2 700 kr. medan en lågavlönad emsamförsörjare får höjd skatt. De som har en överstandard att trappa ner för att hjälpa till att klara Sverige ur krisen får lägre skatt, men de som inte har några marginaler får högre skatt. Detta, herr talman, är det nya, orättfärdiga Sverige som nu växer fram. Och det blir ju inte mycket bättre av att man försvarar varför de deltidsarbetande kvinnorna skall missgynnas, särskilt inte som det nödtvungna deltidsarbetet just nu ökar på grund av arbetslösheten. Det förekommer i allt större utsträckning att deltidsarbetande får sitt timantal sänkt. Det sker i stor omfattning inom handelsoch serviceyrkena, beroende på att människors köpkraft minskar och att arbetsgivarna vill kompensera sig för den minskade omsättningen genom att minska sina anställdas inkomster. Hur man än försöker bedöma regeringens politik finns det bara en slutsats att dra. I Thorbjörn Fälldins Sverige driver regeringen tillsammans med SAF och storföretagen en hård och kallsinnig och cynisk klasspolitik riktad mot barnfamiljerna, de gamla, de många människorna med små och medelstora inkomster. Vi tror att många som röstade på centern som ett till synes ofarligt, folkligt alternativ till socialdemokratin nu med verklig förskräckelse ser vilka krafter de varit med om att frambesvärja. Och nu beklagar sig de borgerliga partiledarna och statsråden dagligen över att vi hårt angriper regeringen för en sådan här politik. Men regeringen har ju själv med berått mod och i strid med våra upprepade varningar försatt svenska folket i den här situationen. Regeringen har medvetet valt att låta de sämst ställda i samhället — småfolket, som Thorbjörn Fälldin säger sig värna om — drabbas värst. Regeringen har dessutom utmanat dessa grupper, som nu tvingas sänka sin levnadsstandard, genom att slänga ut miljarder på skattesänkningar åt dem som redan har det bra och på taktiskt spel om energipolitiken. Häromdagen kunde vi i DN läsa att bara ett års fördröjning av kärnkraftsprogrammet kostar 4,6 miljarder i ökad oljeimport, förutom den kapitalförstöring på många miljarder som vi får om vi inte bygger färdigt och utnyttjar redan beslutade anläggningar. Vi kan, herr talman, aldrig acceptera en sådan politik, och därför tänker vi fortsätta att bekämpa den. I sådana tider som vi nu upplever — när det självfallet krävs uppoffringar av alla medborgare — är det särskilt viktigt att solidariteten i samhället hålls levande och bördorna fördelas rättvist. Det är och förblir omöjligt att kräva uppoffringar av människor som inte tycker att de lever i ett rättfärdigt samhälle. Vi har lagt fram förslag om en ansvarsfull och mer rättfärdig politik. Alla våra förslag har blankt avvisats av dem som i dag har makten. Men det kommer inte att hindra oss från att fortsätta att föra fram konstruktiva förslag. Vi tänker envist fortsätta att föra fram vår politik och att slåss för barnens och barnfamiljernas behov. Och vi längtar efter den dag då vi kan återuppta det spännande och stimulerande reformarbete som nu tillfälligt har avbrutits.

Herr talman! Jag tänkte något komma in på den bostadspolitiska debatten. Men innan jag gör det skulle jag vilja kommentera det anförande som nyss hölls av Birgitta Dahl. Hon ville framställa den nuvarande regeringens och riksdagsmajoritetens agerande ungefär som om vi var en samling människor som rent fysiskt njöt av att göra det besvärligt för människor. Jag är övertygad om att Birgitta Dahl inte kommer att få någon att tro på det. En annan sak är att Birgitta Dahl och flera till på den socialdemokratiska sidan, precis som ishockeyspelare och liknande, behöver en del s.k. pep talk för att driva upp adrenalinet så att de kan bli riktigt arga för att de inte längre har regeringsmakten. Så kommer jag till bostadsfrågorna. 1950 och 1960-talens bostadsdebatt koncentrerades i stor utsträckning på omfattningen av bostadsbyggandet i landet. I mitten på 1960-talet kom programmet att på tio år bygga en miljon lägenheter — ett program som visserligen saktade av men som ändock var genomfört 1974-1975. Programmet motiverades av den stora efterfrågan på bostäder, speciellt i storstadsområdena. Att efterfrågan fanns just där berodde på att melodin i samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen då var stark koncentration till storstäderna — en melodi som vi från centerpartiets sida hela tiden bekämpade.

I dag skall vi när det gäller omfattningen inte i första hand diskutera vilken kreditram och därmed hur stort antal lägenheter som riksdagen och regeringen kan besluta om — vi har ju i enighet tagit de besluten. Vi har under ett antal år kunnat konstatera att efterfrågan från kommuner och bostadsföretag inte når upp ti!l den ram som riksdagen har sett det som angeläget att nå. Man räknar med att färdigställandet i år inte heller kommer att nå upp till ramen utan stannar under 60 000 lägenheter. Bostadsbyggandet är en långsiktig verksamhet som man inte vänder på så lätt. Därför är det från alla synpunkter angeläget att vidta sådana åtgärder att inte bostadsbyggandets omfattning fortsätter att sjunka, utan att man på nytt får den att öka och komma upp i närheten av den ram som riksdagen har ansett det värdefullt och riktigt att nå. Självfallet är en av de besvärande faktorerna i det här sammanhanget att byggnadskostnaderna stigit starkt, av många olika orsaker. Men när Birgitta Dahl säger att regeringen passivt bara väntar på att marknadskrafternas fria spel skall lösa allt detta, är också det en felaktig beskrivning av verkligheten. För att få en bättre överensstämmelse mellan kostnaderna i bostadsbyggandet och lånemöjligheterna — eftersom den statliga belåningen har så stor betydelse för de verkliga boendekostnaderna — har regeringen under ett år höjt schablonbeloppen tre gånger. Det visar ju att man aktivt följer de här frågorna och är angelägen om att se till att de instrument som har använts under ett antal år kommer att användas igen så snabbt som möjligt. Här får vi alltid räkna med en viss fördröjd effekt av de beslut som fattas. Förhoppningsvis skall den förbättrade överensstämmelsen mellan byggnadskostnader och belåningsmöjligheter nu kunna medföra en ny uppgång i igångsättandet av nya bostadsbyggen. Jag vill med några ord beröra kommunernas roll i detta sammanhang.

När civilutskottet i olika sammanhang har tagit del av det arbete som kommunerna gör har vi fått en känsla av att planberedskapen något har sviktat, och det är väl en bedömning som länsbostadsnämnder också gör allt som oftast. Det finns en förklaring till det: kommunerna har varit starkt upptagna med det viktiga jobbet att göra den översiktliga planeringen FRP -— det fysiska riksplanearbetet — och det kanske har ansträngt resurserna på ett sådant sätt att detaljplaneberedskapen har sviktat. Då är det angeläget att i det fortsatta arbetet se till, i avsnittet fysisk riksplanering, att i första hand precisera vad som är riksintresse, så att vi kan få den effekten av det översiktliga arbetet att det blir möjligt att snabbare komma fram med detaljplaneärendena, och på det sättet nå upp till en god planberedskap. så att brist på tomtmark inte blir någon flaskhals för ökat bostadsbyggande. Det kan ändå konstateras att vi här i kammaren är överens om att vi inte vill få den situationen att bostadsbyggandet minskar så att det uppstår en allmän bostadsbrist igen. Kreditförsörjningen är också mycket betydelsefull för detta. Man kan väl allmänt konstatera att den, som allting annat, då och då utsätts för påfrestningar och inte fungerar som efterfrågan kräver att den skall fungera. Regeringen följer mycket aktivt och noggrant utvecklingen på detta område och ser till att de överenskommelser om kreditförsörjning mellan regering och banker som har tillämpats sedan många år tillbaka också fungerar i verkligheten. Birgitta Dahl sade i inledningen att det nu har uppstått en sådan situation att socialdemokraterna måste kämpa för en god boendemiljö. Jag funderade på vad hon egentligen avsåg med det. Det finns visserligen sedan några år tillbaka lån för miljöförbättrande åtgärder, alltså åtgärder för att rätta till brister i planering och i bostadsområdenas miljö. Det är nya bostadsområden som har tillkommit under socialdemokraternas tid i regeringen. Civilutskottet har tittat på en del sådana projekt, och det allmänna konstaterandet är att de åtgärder som har vidtagits för de pengar som ställts till förfogande, är sådana som egentligen borde ha varit med redan från början, om man skall kunna göra anspråk på att ha gjort en god planering. Därför är det ingen som tror på Birgitta Dahl när hon säger att socialdemokraterna skulle behöva kämpa för en god boendemiljö. Tvärtom har det väl under de gångna åren varit de andra partierna — inte minst mitt eget parti — som speciellt har tryckt på nödvändigheten av att också se på miljöproblemen i planeringen. I dag är det ett allmänt accepterat krav att man, när man planerar för bostadsområdena, speciellt skall se på den fysiska miljöns betydelse och se till att områdena får en sådan utrustning att den sociala funktionen verkligen blir bra. Jag tror också att den medvetna opinion i miljöoch boendefrågor som har kommit fram under senare år kan leda till att vi får bostadsområden som bättre överensstämmer med önskemålen. Jag vill sedan säga några ord om energifrågorna. Förbrukningen av energi i bostadsoch lokaluppvärmning är en stor del av vår totala energikonsumtion. Därför är det oerhört viktigt att vi sparar på det området. Den handlingsförlamade regeringen, som Birgitta Dahl talade om, har hunnit med att redan under föregående riksmöte lägga fram förslag om förbättrade regler för energisparåtgärder, och den ställer större anslag till förfogande för den verksamheten än vad tidigare regering har gjort. Vi kan också i dag konstatera att det finns ett mycket stort intresse från fastighetsägarnas sida för att utnyttja energisparlånen. För att detta skall kunna fungera bra ställs naturligtvis vissa krav. På den kommunala förvaltningen ställs kravet att man på förmedlingsorganssidan har sådana resurser att ansökningar i mängder inte blir liggande hos de kommunala myndigheterna, innan ärendena kan gå vidare till länsbostadsnämnden för beslut. Det krävs naturligtvis också tillgång till tekniska konsulter, så att man kan få ett riktigt förslag, och det är givetvis nödvändigt med yrkeskunnig arbetskraft — byggnadsarbetare, elektriker, VVS-arbetare m.fl. Den här verksamheten kan i fortsättningen komma att vara en mycket värdefull del av sysselsättningen för just byggnadsarbetarkåren. Under riksmötet kommer regeringen att framlägga ytterligare förslag, grundade bl.a. på statens planverks utredning om möjligheterna att spara i bostadsoch lokalbeståndet. När det gäller inflytandet över sin egen situation försiggår ju i dag en stor debatt på alla samhällsområden, och självfallet bör detta också gälla bostadsområdet. Tidigare har det genomförts vissa lagändringar, som gett hyresgästerna större möjligheter till inflytande över bostaden. Det är väl inget märkvärdigt att, som boendeutredningarna gör, konstatera att man har den största möjligheten till inflytande, om man äger fastigheten själv, t.ex. om man har en villa, eller om man har bostadsrätt. Mitt parti, liksom hela regeringen, är givetvis mycket positivt inställt till ägandet av en egen fastighet liksom till bostadsrättsägandet. I regeringsdeklarationen står det också att man skall försöka vidta åtgärder för att främja bostadsägandet. Sammanfattningsvis skulle jag beträffande bostadspolitiken vilja säga att de krav vi måste ställa på den är att man på den kommunala nivån får en planering som skapar god miljö och att planeringen av bostadsområdena främjar en allsidig lägenhetssammansättning, så att den segregation kan motverkas som vi brukar kalla för ålderssegregation. Vidare är det värdefullt med en successiv utbyggnad, för att man skall kunna få en riktig befolkningssammansättning i bostadsområdena. Saneringsverksamheten, som det är angeläget att utöka, bör inriktas så, att vi får levande samhällskärnor. Man bör inte bara riva ned centrum och skicka ut folk till ytterområdena. Vi bör även planera på ett sådant sätt att det blir möjligt att bygga ut i de mindre samhällena och i glesbygden. Får jag avslutningsvis göra ännu en kommentar till Birgitta Dahls anförande. Hon beskrev problemet med skattehöjningar, främst att man kommer att få en genomsnittlig kommunal skattehöjning på, om jag minns rätt, 1:80 eller 1:90 per skattekrona. Ja, Birgitta Dahl, varför höjer kommuner och landsting utdebiteringen? Det är ju därför att man vill genomföra det program för barnomsorg och äldreomsorg som vi har varit eniga om här i riksdagen. Den inledande beskrivningen i Birgitta Dahls anförande, som gick ut på att man nu inte var beredd att genomföra utbyggnaden av äldreomsorgen och barnomsorgen motbevisas effektivast av det faktum att kommuner och landsting i dagarna är beredda att besluta om de utdebiteringsökningar som är nödvändiga för att man skall kunna genomföra de program som påbörjats.

Herr talman! Mina centerpartistiska kolleger i civilutskottet, som jag till vardags har ett mycket fint samarbete med, brukar när de riktar sig till mig inleda med standardrepliken att jag är alldeles för upprörd i mina inlägg. Låt mig säga att de förhållanden som jag uppehöll mig vid, de ökande skillnaderna i samhället och de problem som människor nu har, är av den arten att man blir upprörd, och det tycker jag inte är något fel. Jag övergår så till några av de punkter som Kjell Mattsson tog upp. Jag utgick för det första inte från en kommunalskattehöjning på 1:90 utan en på 1:65. Jag kritiserade inte heller kommunerna för att de tar på sig ökade uppgifter utan regeringen för en orättfärdig skattepolitik, och talade om vad den leder till. Vidare räknade Kjell Mattsson upp de åtgärder som regeringen har vidtagit för att komma till rätta med bostadskostnaderna, och det är inget fel på den uppräkningen. Felet är att åtgärderna är helt otillräckliga. Det är inte ens åtgärder av det slag som civilutskottet enhälligt krävde av regeringen i våras, än mindre de konstruktiva åtgärder som socialdemokratin begärde i våras och nu i höst upprepar för att få bukt med de svåra problem som de stigande bostadskostnaderna förorsakar. Varför sade jag för det andra att vi nu måste kämpa för en god boendemiljö? Det vet Kjell Mattsson mycket väl. Vi hade tagit upp arbetet på att förbättra boendemiljöerna. En av den socialdemokratiska regeringen tillsatt utredning, där Kjell Mattsson och jag deltog, hade lagt fram förslag om åtgärder för en bättre boendemiljö, vilka skulle presenteras riksdagen i form av en proposition. Den nuvarande regeringen har stoppat dessa förslag i byrålådan, och de två bostadsministrarna grälar med varandra offentligt om vad som egentligen skall hända med boendemiljöfrågorna. När vi i våras i stället lade fram förslaget för riksdagen med färdig lagtext avstyrktes det utan motivering av civilutskottet. Det är klart att vi då säger att vi måste kämpa för en god boendemiljö och att reformarbetet på det området har blivit avbrutet. När det till slut gäller energisparandet finns det samma anledning att rikta kritik mot regeringen. Kjell Mattssons beskrivning av vad som har gjorts är också på den punkten korrekt, men också här borde mycket mer ha gjorts. Den energisparproposition som var en huvudpunkt i centerns valrörelse har ännu inte lagts fram. Vi får hoppas att man nu i höst kommer att kunna hålla de många gånger tidigare givna löftena om en sådan proposition. Vi väntar på den.
Herr talman! Jag har ingenting alls emot att Birgitta Dahl är upprörd. Det som jag vänder mig emot är att upprördheten gör att hon lämnar en felaktig beskrivning av verkligheten. Annars är det ju bra att folk är upprörda och har engagemang i olika frågor. Jag skall bara kommentera två saker till. Vad gäller energisparandet skulle mycket mer ha kunnar göras, sade Birgitta Dahl. Ja, det är riktigt att mer kan göras och mer kommer att göras, eftersom regeringen, som jag nämnt, arbetar på en proposition som bygger på den omfattande genomgång som statens planverk utfört. Det är mycket bra att man på kort tid fått fram förändrade och förbättrade regler. Jag nämnde — och det kommer snart också att stå klart — hur pass stort intresset hos dem som skall genomföra åtgärderna är. Utskottsmajoriteten har ju sagt att man, om de pengar som anvisas i det sammanhanget inte räcker till, också är beredd att bevilja ytterligare medel på tilläggsbudget. Det blir orättvisa effekter av landstingsoch kommunalskatt, säger Birgitta Dahl. Men det kan man ju knappast skylla den nya regeringen för. Man vidtog ju tvärtom snabbt förändringar i ledningen för de kommunala skatteutredningar som pågick. Den kommunalekonomiska utredningen är snart färdig med sitt förslag, som innebär en verklig genomgång i syfte att få fram regler för den kommunla skatteutjämningen. En förutsättning för att kommuner med svagt skatteunderalg skall kunna ge bättre service är ju att de får större andel av det totala skatteuttaget. Intresset för att lösa de här frågorna var inte överdrivet hos socialdemokraterna.
Herr talman! Kjell Mattsson skall inte försöka springa ifrån diskussionen om den orättfärdiga konstruktionen av regeringens nu framlagda skatteförslag genom att ta upp en annan diskussion, den om kommunalskatten. Även om vi — vilket är mycket viktigt — lyckas komma fram till lösningar när det gäller kommunalskatten, som innebär en jämnare fördelning av bördor som nu på många håll är ojämna, så hjälper det ju inte dem som drabbas av regeringens skatteomläggning nu och av den ekonomiska politik som regeringen för nu. Det var den diskussionen som jag ville föra och visa på vilka effekter det får när man till skatteomläggningen också lägger utvecklingen av kommunalskatten. Som Kjell Mattsson vet innehöll den proposition om energisparåtgärder som riksdagen fick i våras ett mindre ekonomiskt påslag än det som centern hade begärt i en partimotion förra året — påslaget motsvarade i själva verket inte ens kostnadsökningen. Dessutom avstyrkte ni under våren vårt förslag om en försöksverksamhet med energisparande i Norrbotten, som kunde ha gett både värdefulla erfarenheter, bl.a. när riksdagen skall ta ställning till den så länge utlovade energisparpropositionen, och hjälp till att klara sysselsättningsproblemen, som ju är oerhört stora i Norrbotten. Det var ett konkret förslag, som ni av någon för oss obegriplig anledning inte ville medverka till att det kunde genomföras. Men kanske ni nu skulle kunna ändra uppfattning.
Herr talman! Jag tror att det skulle vara ganska svårt att av ett experimentprogram i Norrbotten, startat någon gång på våren 1977, få erfarenheter som skulle ligga till grund för en proposition som man lämnar på hösten 1977. Den kombinationen skall vi nog inte räkna för mycket med. Det förslag till en ”orättfärdig” omläggning av skatten som nu är framlagt har ungefär samma konstruktion som den föregående skatteomläggningen, den som signerades av en socialdemokratisk regering. Det var bara beloppet som förändrades något efter regeringsskiftet. Motivet för omläggningen är ju att försöka komma fram till ett förslag som underlättar en löneuppgörelse, om möjligt för de två närmaste åren.

Herr talman! För en tid sedan gick jag ut i mitt bostadsområde och frågade människorna där vilka problem de tyckte var de största just nu. Svaren som jag fick var ganska entydiga: arbetslösheten, prisstegringarna och hyresstegringarna. De flesta tyckte också att problemen blivit större sedan den borgerliga regeringen kom till makten, även om förhållandena varit dåliga redan under den socialdemokratiska regeringens tid. Det är kris på den svenska bostadsmarknaden i dag, och det behövs både bostadsoch socialpolitiska åtgärder för att lösa den krisen. Hyrorna ligger skyhögt, bostadsbrist står för dörren och spekulationen och svartabörshandeln tillåts att härja fritt. 1. Hyran ökar ständigt, och höjningarna drabbar som alltid värst de människor som har det svårast. Redan nu betalar många familjer en månadshyra på 1000 kr. De aviserade hyreshöjningarna i år ligger på mellan 20 och 30 kr. per kvadratmeter och år. Det gör mellan 100 och 200 kr. till i månaden. Årets höjning verkar bli rekordhög. Vart tog den sociala bostadspolitiken vägen? Det är en skrämmande utveckling, som regeringen tycker är riktig. Om regeringen inte tyckte att den utvecklingen var riktig, skulle åtgärder ha vidtagits för att förhindra den spiralformiga hyresutvecklingen. Senast den 13 oktober var statsrådet Friggebo till synes obekymrad om hyreskostnaderna. Hon sade i ett svar till Tore Claeson att de inte avvikit från andra prisstegringar och att ökningen av kallhyrorna har varit mindre än ökningen av kon sumentprisindex under senare år. Men det som är intressant, herr talman, är ju att bruttohyrorna har ökat mycket mer än konsumentprisindex. Regeringen — det kan vi konstatera — är alltså inte nämnvärt bekymrad över de skyhöga hyror som många människor har svåra bekymmer med att klara. 2. Nästan alla kommuner har bostadsbrist. I Stockholm köar 120 000 människor, i Göteborg 90 000 och i Malmö 92 000 människor. Och samtidigt som vi har bostadsbrist sjunker bostadsproduktionen. 3. Bostadsmarknaden är en spekulationsmarknad. Det sker en helt öppen svartabörshandel med lägenheter, både med bostadsrättslägenheter och med hyreslägenheter. För en bostadsrättslägenhet i Stockholms innerstad får man i dag betala i runt tal 200 000 kr. I ytterområdena ligger insatserna på mellan 30 000 och 50 000 kr. för en normaltrea. För en hyreslägenhet i innerstaden får man betala runt 50 000 kr. i svarta pengar. ”Lägenhet säljs till högstbjudande” är en vanlig annonstext i tidningarnas bostadsannonsspalter. Det är en skrämmande utveckling, och den får, precis som hyresutvecklingen, pågå helt öppet, och den är dessutom godkänd och sanktionerad av regeringen. För att stoppa hyreshöjningarna krävs det helt andra finansieringsformer med bl.a. en låg bostadsränta. Bara genom att sänka räntan med 1 96 kan man göra hyressänkningar med 10-15 96. Hyresgästföreningen kräver att räntan sänks med en procentenhet från januari 1978. Jag skulle vilja uppmana regeringen att lägga in det kravet i budgeten. Det är ett välkänt vpk-krav som skulle få effekt för att sänka hyran. Men för att omedelbart stoppa de oanständiga hyreshöjningarna föreslår vpk ett hyresstopp på minst tolv månader. Bostadsbyggandet måste öka om en allvarlig bostadsbrist skall kunna hejdas. Regeringens åtgärder i denna del är otillräckliga. Andra omedelbara krav som måste uppfyllas är först och främst prisstopp och prissänkningar på byggnadsmaterial, sänkning av den garanterade räntan för allmännyttiga bostadsföretag, ränteoch amorteringsfria lån till allmännyttan och förbättrade bostadsbidrag. För att få slut på spekulationen krävs skärpt kontroll över överlåtelser och en obligatorisk bostadsförmedling, genom vilken alla byten skall ske. De förslag som regeringen hittills ställt när det gäller bostadsspekulationen har gått i en helt annan riktning — att ge de privata vinstintressena på bostadsmarknaden ökat spelrum. Regeringen har sagt att möjligheterna att göra om hyreslägenheter till bostadsrätter måste öka. Det är ännu ett steg mot att se bostaden som en handelsvara vilken som helst. Varför är det nödvändigt att äga sin lägenhet? Det skulle jag vilja fråga representanter för regeringen. De finns inte här, och jag kan ställa frågan till Kjell Mattsson, som också var inne på den här tankegången. Regeringens förslag är ännu ett steg bort från den sociala bostadspolitikens mål att göra bostaden till en social rättighet, eftersom de allra flesta människor inte har råd att betala de insatser som fordras för att köpa en bostadsrätt. Regeringens politik gynnar bara dem som vill spekulera i bostäder och dem som har råd att köpa bostadsrätter. Regeringens politik gör att vi får en ännu mer segregerad bostadsmarknad. Det vore en helt annan sak om regeringen föreslog att man skulle ta till vara bostadsrättsföreningarnas förvaltningsprinciper, som ger hyresgästerna inflytande över bostaden, utan att för den skull blanda in pengar och därmed ägande av bostaden. Samtidigt som bristen på lägenheter är stor, samtidigt som allt fler kvinnor går ut i förvärvslivet och därför behöver en bättre boendeservice och samtidigt som man allt oftare talar om resursslöseri och ekonomisk markplanering, så ökar den typ av boende som ur samhällelig synpunkt är den dyraste och mest resurskrävande av alla bostadsformer, nämligen småhusproduktionen. Över 70 96 av nyproduktionen sker i form av småhus. Vpk har krävt att de ekonomiska och sociala effekterna av småhusbyggandet skall utredas. Småhuset kräver mer energi än en lägenhet — drygt 50 96 mer än en genomsnittlig flerfamiljshuslägenhet. Trafikanläggningarna tar mer än dubbelt så stor yta som i ett flerfamiljshusområde. Småhusboendet förutsätter bilinnehav, och ofta ett dubbelt bilinnehav, alltså ytterligare energislöseri. En bilist förbrukar 3,5 gånger mer energi än en kollektivtrafikant. Småhuset kräver 3-5 gånger så mycket mark som flerfamiljshuslägenheten med samma utrymmesstandard. Spekulationen i småhus är omfattande. Det har nyligen gjorts en studie i Kristianstad som klart visar att den automatiska värdestegringen på småhus ligger före den allmänna prisnivåns ökning. Ibland är ökningen upp till 20 96 på ett år. Segregeringen i småhusområdena är också markant. Det är det s.k. mellanskiktet av befolkningen som till allra största delen befolkar de nya småhusområdena. Inslaget av arbetarfamiljer i småhusområdena är mycket lågt. Arbetarfamiljerna bor i stället i hyreslägenheter, där de betalar en oanständigt hög hyra för en lägenhet i en ofta oanständigt dålig miljö och samtidigt via sin skattsedel subventionerar människor som har råd att köpa småhus. Detta är ett orimligt förhållande. Det rimliga vore i stället, dels med tanke på resursslöseriet, dels med tanke på jämställdheten både mellan olika socialgrupper och mellan man och kvinna, att i större utsträckning satsa på en helt annan boendeform som bygger på service och gemenskap. Jag tänker på kollektivhuset och andra former av serviceboende. Frågan kom kollektivhus är en jämställdhetsfråga, och det parti som yvigt brukar orda om jämställdhet mellan man och kvinna borde stödja vpk:s krav på ett utökat kollektivhusbyggande. Det är väldigt tyst i folkpartiet i den här frågan. Men alla kan inte bo i kollektivhus. Vi har ett bostadsbestånd i dag som till stor del kommer att bestå långt in på 2000-talet, och därför blir det nödvändigt att vidareutveckla gamla områden och förse dem med mer kollektiv och social service. Herr talman! Frågan om hur marken skall användas, hur markplaneringen skall utformas, har en central betydelse för all bostadspolitik och för de människor som skall bo eller som redan bor i ett område. Vissa typer av service är sedan gammalt givna i tätorterna. Det är den kommersiella servicen som ofta får de bästa lägena i områdena. Men med den sociala och kulturella servicen är det ofta illa ställt. Kommunerna behöver t.ex. inte i stadsplanearbetet planera för barnomsorgens behov. Någon markreservation för daghem och fritidshem har inte ansetts nödvändig. Men efterfrågan på barnstugeplatser har visat att det varit djupt olyckligt att kommunerna inte har gjort några markreservationer för daghem och fritidshem. Nu fattas det mark i de flesta kommuner för att klara utbyggnaden. Det är viktigt att planera för barnomsorgens utbyggnad i många avseenden. Vpk menar att alla barn skall ha rätt till en bra och gratis barnomsorgsplats. För att praktiskt förverkliga det kravet föreslår vpk olika åtgärder. BI. a. skall mark reserveras för barnomsorgen i nya områden på ett så tidigt stadium av planeringen att det ännu finns mark att tillgå. Med en planeringsnorm på 10 kvadratmeter per lägenhet skulle förmodligen de flesta barn i alla områden få plats både på daghem och på fritidshem. För att trygga en barnomsorg med en bra kvalitet och i en utsträckning som motsvarar det verkliga behovet måste minst tre åtgärder vidtas. För det första: Säkra tillgången på mark eller annan yta för barnomsorgens behov. Ingen ny stadsplan skall kunna godkännas utan att det reserveras 10 kvadratmeter per lägenhet. För det andra: Inför en lagstiftning som garanterar en faktisk utbyggnad som inom en tioårsperiod garanterar alla barn rätt till barnomsorg. För det tredje: Ge kommunerna ekonomiska möjligheter att bygga bort bristen på platser. Vpk föreslår att barnomsorgen helt statsfinansieras och att till en början kommunerna får sina kostnader för personalen täckta. Genom att kommunerna får full täckning för personalkostnaderna får de råd att öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek. Det är ett sätt att höja kvaliteten. Herr talman! En annan erfarenhet som jag fick när jag frågade människorna i mitt bostadsområde vad de tyckte om förhållandena i deras vardagsliv var att många människor sade sig ha en stor ensamhetskänsla. De kände sig socialt och många förstås också ekonomiskt isolerade. För att återknyta till bostadspolitiken vill jag framhålla att det är nödvändigt att göra bostadsområdena levande. Bostadsområdena i dag verkar bygga på principen att man så fort som möjligt när man kommer hem skall stänga dörren om sig och isolera sig och sin familj, om man har någon. Det är därför som det är viktigt att socialt eftersatta områden får möjlighet att förbättra sin miljö, både den inre och den yttre. Vi menar inom vänsterpartiet kommunisterna att bostadsförbättringsbidraget måste kunna sökas också av de fattiga kommunerna, som bäst behöver det. De får råd att söka bostadsförbättringsbidrag om de slipper att ställa upp med halva kostnaden för en förbättring. Vpk menar att man måste ge bidraget till områden som verkligen behöver det och att det där bör utgå med 100 96. Vi behöver också, tror jag, en annan livsstil i vårt samhälle. Vi behöver en livsstil där det är tillåtet att bry sig om varandra. Vi måste skapa bostadsområden där folk trivs både med sin bostad och med varandra. Levande bostadsområden kan man få på olika sätt, bl.a. genom att varje hus eller varje gård får sitt eget daghem och fritidshem, kanske också ett gemensamt vardagsrum eller hobbyrum. Utbyggnaden av barnomsorgen måste givetvis vara flexibel och följa varje områdes speciella behov vid olika tidpunkter. För att klara det måste både friliggande barnstugor byggas och lägenhetsdaghem iordningställas. Det viktigaste i både bostadsfrågan och barnomsorgsfrågan är att både kvaliteten och kvantiteten tillgodoses. Då först kan man tala om en bra bostadspolitik och en bra barnomsorgspolitik.

Herr talman! På den senaste tiden har bostadsdebatten fått nytt bränsle genom att det dels allt oftare och från allt fler håll signaleras förståelse för ökat ägande av egen bostad, dels presenteras åtgärder för att begränsa bostadsbyråkratin. Beträffande ägandet, som också dykt upp här i debatten tidigare i eftermiddag, anser jag att alla, även de som bor i flerfamiljshus, måste ha valfrihet när det gäller upplåtelseform. Liksom vad gäller så mycket annat i svensk bostadspolitik har vi alltför länge gått i gamla spår som antingen leder till hyresrätt och bostadsrätt i flerfamiljshus eller äganderätt i småhus. Eftersom man väljer upplåtelseform efter hur länge man tänker bo på ett ställe eller efter möjligheterna att bostadsspara kan det inte vara vettigt att det skall vara beroende på om jag bor i höghus eller småhus om jag skall få äga mitt hem. Vi måste planera mycket mera förutsättningslöst än tidigare när vi bygger upp nya bostadsområden. Det är efterfrågan som skall avgöra fördelningen av upplåtelseformer i olika bostadsområden, inte stela konventioner och lagar. Vidare vet vi att intresset för den egna bostaden och bostadsmiljön är större när man helt eller delvis äger sin bostad. Inflytandet över bostaden ökar med bostadsrätt och äganderätt, och förslitningen minskar. Det senare är inte minst viktigt med tanke på de höga driftkostnaderna som på grund av subventioner i finansieringssystemet dominerar kostnadsbilden för bostadsföretagen. Det som hänt det senaste året är att ett par bostadsområden har övergått från hyresrätt till bostadsrätt. I dagarna har vi fått veta att ett par av Stockholms bostadsföretag behandlar flera ärenden där hyresgäster har begärt att få köpa sitt hus för att äga och förvalta det i bostadsrättens form. Uppenbart är att intresset för ett sådant ägande är mycket stort och att det finns all anledning att stimulera en utveckling mot ökat eget ägande. Det enda som saknas nu är att vi snabbt klarar ut hur gällande lagar behöver ändras för att vi skall kunna erbjuda äganderätt över bostäder i flerfamiljshus. Argumenten mot äganderätt och bostadsrätt i flerfamiljshus är fåtaliga. Det enda som jag hört i bl.a. den här kammaren är att socialister påstår att det skulle vara så krångligt att man skulle av den anledningen undvika en reform. Det är ju märkligt, eftersom så många andra länder erbjuder den här bostadsformen och det där går alldeles utmärkt. Gemensamma problem i en portgång med städning och service är inte svårare att lösa än det som samfälligheter i småhusområden klarar av. Att det sedan kan vara besk medicin för socialister att öka möjligheterna till äganderätt kan jag förstå. Å andra sidan är det väl magstarkt att förhindra valfriheten även i flerfamiljshusen på grund av politikernas egna principiella uppfattningar. Debatten om bostadsbyråkratin har hittills uppfattats av många som ett allmänt kvirr över något som i alla fall är nödvändigt för att bostadsbyggandet skall kunna fungera. Det är så vi har uppfattat diskussionerna i kammaren genom åren. Man håller med om att det är problem, men man vägrar att göra någonting åt dem. Nu verkar det som om vinden även i denna fråga tycks vända. Bostadsoch byggföretag oavsett ägarkategori angriper bostadsbyråkratin med hjälp av hårresande exempel, och gensvaret tycks inte längre dröja. Kommundepartementets antikrångelutredning studerar onödigt krångel även på bostadsområdet, och bostadsdepartementet har gett bostadsstyrelsen i uppdrag att skärskåda sin egen verksamhet. Därutöver är det påtagligt att debatten om den nya bygglagen och uppföljningen av byggadministrationsutredningen alltmer präglas av att vi måste finna nya former för bostadspolitiken. Detaljregleringen i samband med både låneregler och allmänna byggnormer är ett gissel för kommunerna, bostadsbyggarna, byggherrarna och i slutändan skattebetalarna och bostadskonsumenterna. Bostadsbyråkratin förhindrar en dynamisk utveckling i byggbranschen och fördyrar boendet. Det finns därför all anledning att noga följa arbetet med avbyråkratiseringen och vidta alla åtgärder som är möjliga för att skynda på arbetet. Hyreshöjningarna och samhällets kostnader för boendet är mer aktuella än vanligt. Dramatiska hyreshöjningskrav har annonserats, och subventioner i form av bostadsbidrag fylls på för att mildra effekterna. Även om vi i Sverige betalar förhållandevis litet av vår disponibla lön för boendet är det klart att hyreshöjningarna känns av när de kommer. Men det kan knappast vara rätta vägen att möta alla hyreshöjningar med enbart ökade subventioner. Redan i dag betalar hyresgästen bara halva bostadskostnaden över sin hyra — resten över skatten. Det är möjligt att man lyckas lura en del att tro att det verkligen är så billigt att bo som det står på hyresavin. Men det kan aldrig vara rätt att inte våga ta itu med byggkostnadsutvecklingen. Således borde man ta reda på varför det är så dyrt att bygga och sedan försöka rätta till vad som är fel. Att exempelvis kräva hyresstopp lönar sig föga så länge man inte talar om hur man då skall ta hand om alla de bostadsföretag som redan i dag står och vacklar på ruinens brant. För dem kan 1 96 hyreshöjning vara en fråga om att överleva eller inte. Man kan fråga sig om de som förordar hyresstopp vill att vi skall hålla vacklande bostadsföretag under armarna med ytterligare miljarder i subventioner över statskassan. Jag talar då i första hand om kommunala s.k. allmännyttiga bostadsföretag. Jag kan lämna en del exempel på åtgärder för att försöka råda bot på byggkostnadsutvecklingen: 1. Som jag tidigare nämnt måste byråkratin inte minst i samband med lånereglerna skäras ned. I stället för att i detalj ange hur man skall bygga och därefter ange det möjliga låneutrymmet borde man anvisa låneutrymme i förhållande till kvadratmeter eller med något annat mått som inte kräver detaljerade beskrivningar. Den som sedan vill bygga med högre standard får finansiera det på annat sätt än med statligt subventionerade lån. Alla detaljerade normer som inte direkt knyts till lånen bör ifrågasättas, och jag tror inte det är svårt att göra radikala nedskärningar. Alla byråkratiexperter hos kommuner och byggföretag skulle kunna ägna sig åt något mer meningsfullt än att lära sig vad myndigheterna kräver. 2. Vi bör fortsätta vägen mot en konkurrens på lika villkor. Regeringen tog ett steg i rätt riktning genom att lägga förslag — som riksdagen också antog — om att skillnaderna i gränserna för statliga lån mellan privata och andra byggherrar skulle utjämnas. Men det behövs mer! Vem som bygger och med vilka motiv är för konsumenten helt ointressant. Det viktiga är att det blir en bra bostad till ett vettigt pris. Skillnaderna i låneregler mellan olika byggherrar måste tas bort i framtiden. 3. Bostadsbyggandet måste bli jämnare över åren än hittills. 1972 byggdes över 100 000 lägenheter, och nu byggs drygt hälften så mycket. I tio år såg socialdemokraterna till att allt som var möjligt i form av kapital och arbetskraft satsades just på bostadsbyggandet. Att man byggde för mycket och fel tänkte man inte på. Tomma lägenheter blev en dyr realitet för kommuner och skattebetalare, och byggbranschen tvingades dra i nödbromsen. Vi har förmodligen nått botten nu och skall förhoppningsvis klättra uppåt igen för att undvika bostadsbrist och för att kunna erbjuda alla bostadskonsumenter en valfrihet mellan olika slags bostäder, förhoppningsvis vad gäller både upplåtelseform och storlek och bostadsform. Det var dyrt för branschen att dra i nödbromsen, och man förlorade mycket i form av kunnig arbetskraft och utveckling. Det blir ännu dyrare att försöka bygga upp branschen igen för att vi skall hitta en lagom hög produktion år från år. Det här är ett alldeles eget svensk problem. Många andra länder behöver inte alls ha den här ryckigheten i bostadsbyggandet. Jag vill påstå att den är ett resultat av politiska skrivbordsprodukter från 1960-talet. Det var inte fråga om att följa efterfrågan och iaktta hur den här branschen verkligen såg ut. Birgitta Dahl tog upp frågan om okontrollerade byggkostnader, som hon kallade det. Jag har framlagt ett par argument i den frågan. Jag har försökt beskriva varför byggkostnaderna är så höga. Birgitta Dahl sade att den nya regeringen bara ser till betalningsförmågan och inte till behoven när det gäller att styra bostadsbyggandet. Som jag nämnt är det ryckiga byggandet ett skäl till kostnadsutvecklingen. Vi bygger också på ett helt annat sätt i dag än tidigare. Vi bygger i mindre enheter, och det kostar mycket mer än att bygga många tusen lägenheter på ett och samma ställe. Den industrialisering som kom på 1960-talet i byggbranschen visar sig i dag vara en felsatsning. De produkter som man kunde erbjuda genom den industrialiseringen var inte vad folk efterfrågade. Omstruktureringen av den delen av branschen är dyr. Och naturligtvis fördyras byggandet av de många nya normer och krav som har dykt upp under 1970-talet. Det är möjligt att Birgitta Dahl menar att vi rättar oss efter betalningsförmågan och inte efter behoven genom att vi bygger en så stor andel småhus — Inga Lantz var inne på det. Andelen småhus är emellertid ungefär densamma som den var 1975 och 1976. Det är inte det som är det intressanta, utan det intressanta är hur många hus vi bygger. Bara det faktum att andelen småhus i dag är mindre än för tio år sedan borde göra att skallet mot småhusbyggandet tystnade. Prisutvecklingen kan knappast hejdas genom att småhusbyggandet minskas. Snarare ökar man spekulationen och driver upp priserna om färre småhus finns att tillgå. Det kan således knappast vara någon lösning på prisutvecklingsproblemet att bygga färre småhus. Men sedan vill jag säga till Birgitta Dahl att jag vet att man i socialdemokraternas parti gärna talar om att bygga efter människors behov och inte efter deras önskemål. Vi vet som sagt att behoven är något som konstrueras hos programmakare och byråkrater, önskemålen är vad folk tycker. Men jag observerade att Birgitta Dahl använde uttrycket behov och inte önskemål. Bostadspolitiken rymmer ett stort fält för reformer av både teknisk och idépolitisk karaktär. Att, som hände mellan 1974 och 1976 års bostadsbeslut, slumra in i tron att problemen var lösta kan bli dyrt för framtiden. De satsningar som nu har gjorts och som görs för att radikalt förändra förutsättningarna för energisparande i våra bostäder gör förvisso att reformtakten på andra områden tvingas stå tillbaka för en kort tid. Men redan under våren 1978 blir det aktuellt för riksdagen att ta nya tag i de traditionella bostadspolitiska frågorna — byggandets inriktning, inflytande, låneregler etc.